Herr talman! Det var intressant att Tuve Skånberg tog upp sänkningen av alkoholkonsumtionen i början av 80-talet.

Man gick själva ut som förebilder. Detta genomsyrade också arbetet på den politiska nivån i landsting och kommuner, och sedan gick man ut skolor i alla läger. Det är den ansatsen som jag tror att vi måste återupprepa. Att det sedan stannade av berodde på att vi hade val 1982. Då som nu när det blir regeringsskifte blir det återställare. Den återställare som då inträffade med avskaffandet av det här samordningsorganet och det tvärsektoriella regeringssamarbetet ledde till att de aktiviteter som då var så lyckosamma stannade av. Vi ser resultaten av den återställaren i dag.

Herr talman! Detta betänkande handlar om alkoholfrågor. Man skulle kunna tro att oenigheten är ganska stor med anledning av alla de reservationer som plötsligt har lagts fram. Sanningen är den att skiljelinjen i alkoholpolitiken i det här landet går mellan moderater och övriga partier. Jag vet inte vad anledningen är till att det har lagts fram en sådan mängd reservationer. Anledningen är kanske att det är valår, om jag inte förolämpar någon genom att säga det, som i det förra anförandet. Men visst ser det litet konstigt ut att det nu skall uttryckas en massa reservationer i frågor där vi har haft gemensamma skrivningar och varit överens. Det är t.o.m. så att skrivningarna i reservationerna inte stärker upp majoritetens skrivningar utan är betydligt sämre. Som ansvarig representant för regeringspartiet har jag många gånger tyckt, och tycker fortfarande, att det ligger ett värde för svensk alkoholpolitik i att man har gjort skrivningar där man har sökt en bred enighet, inte minst i dag när vi ser att hotet även kommer utifrån. En stor majoritet i denna riksdag har många gånger slagit fast att målsättningen för svensk alkoholpolitik är att begränsa skadeverkningarna av alkoholen. Och det gäller väl än i dag. Förutsättningarna har däremot ändrats med anledning av anslutningen till EU. Jag behöver bara nämna hotet mot försäljningsmonopolet och ändrade regler för införsel. Prisinstrumentet har också försvagats på grund av ökad gränshandel. Vi kommer inte att ge upp kampen för det vi tror på, som bevisligen gett resultat om vi jämför oss med övriga Europa. Jag tänker då närmast på de alkoholrelaterade sjukdomarna. Den arbetsgrupp som har tillsatts på europeisk nivå har en stor uppgift. Man är överens i vissa delar, t.ex. om att alkohol och trafik inte hör ihop, att arbete och alkohol inte hör ihop och att man skall föra ett alkoholfritt leverne när man är gravid. Ett hot mot begränsningen av alkoholkonsumtionen är också tillgången på den s.k. svartspriten. Straffskalan för denna verksamhet måste skärpas, inte minst därför att dessa individer tillhandahåller alkohol till barn och ungdomar. När det gäller svartspriten måste information ut till alla delar av samhället, inte minst till skolorna. De borde ha ett stort ansvar. Regeringen, liksom denna kammare, har tagit detta på största allvar. Därför har man gett olika aktörer i uppdrag att kartlägga omfattningen av svartspriten. I arbetsgruppen ingår bl.a. Rikspolisstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Generaltullstyrelsen. Arbetsgruppens rapport håller just nu på att remissbehandlas och bereds för närvarande i regeringskansliet. Låt mig helt hastigt nämna några av reservationerna. Reservation 1, om alkoholpolitikens inriktning, är moderaternas reservation. Den är, måste man säga, klar och tydlig. De har en uppfattning som strider mot alla andras uppfattning. En stor majoritet av de partier som sitter i riksdagen, jag törs nästan säga alla partier, har den uppfattningen att det är totalkonsumtionen som är viktig att arbeta med. Låt mig redan nu slå fast att Världshälsoorganisationen, WHO, står bakom denna modell. Den innebär att ju fler som dricker, ju fler storkonsumenter det finns, desto fler råkar illa ut när det gäller de alkoholrelaterade sjukdomarna. Jag vill påpeka att alla som i dag är storkonsumenter har varit måttliga brukare. De har varit helt säkra på att de själva skulle klara av sin situation. Att bara inrikta åtgärderna på storkonsumenter, som den moderata talesmannen här säger, skulle vara helt fel. Det skulle vara att förlora stora delar av ungdomarna och att riskera deras hälsa. Moderaternas påstående att totalkonsumtionsmodellen inte skulle ha stöd i alkoholforskningen är också helt fel. Den har stöd både här hemma i Sverige och internationellt. Den svenska alkoholpolitiken bygger på en väl avvägd kombination av höga skatter, restriktioner i form av monopolet, regler för servering och öppethållande och åldersgräns för inköp. Det är också viktigt att restriktioner för införsel från annat land behålls. När det gäller monopolets bevarande och restriktioner i införsel från annat land lovade den moderata regeringen i samband med EU-förhandlingarna att detta inte skulle vara något problem. Nu är det ett annat budskap som trumpetas ut här i kammaren. Vad är det egentligen som gäller? Uppstår inte politikerförakt när man ändrar sig på så kort tid? Reservationerna 6 och 7 av Folkpartiet och Miljöpartiet gäller försäljning av alkoläsk. I den frågan har vi precis samma uppfattning. Det är upprörande att se att man nu är ute efter nya grupper som skall börja konsumera alkohol, närmast unga flickor. Socialministern har tagit upp frågan på EU-nivå, eftersom Systembolagets hållning att vägra sälja strider mot EU-reglerna. Jag litar på att socialministern gör allt för att komma åt detta nya problem. Jag betonar och upprepar: Eftersom socialministern har tagit upp denna fråga på EU-nivå tycker vi att reservationen slår in öppna dörrar. årsgränsen för inköp av alkohol. Vi är helt överens med många andra partier i denna kammare om att 18 årsgränsen på Systembolaget fyller en uppgift när det gäller att begränsa alkoholkonsumtionen och tillgången på alkohol. Vi vet att om 18-åringar köper alkohol på Systembolaget kommer den automatiskt att spridas ned i åldrarna, eftersom de umgås också med dem som är yngre. Reservation 15 av kd handlar om höjd åldersgräns för att dricka alkohol på krogen. Det tycker vi däremot är fel. Då skulle ungdomarna inte komma in på dansställen utan bli utestängda. Skall man konsumera alkohol på något sätt skall det ske på restauranger som ändå har någon ordning. Det tror vi är ett sätt att lära sig bemöta alkohol och umgås med den. När det gäller reservationerna 16 och 17 av Centerpartiet och Kristdemokraterna om försäljning av folköl vill jag säga att vi också här är överens. Vår uppfattning är att vi inte kan godta att alkohol säljs utan större kontroll på bensinmackar och i speceriaffärer på kvällstid. Det är helt oacceptabelt att underåriga skall kunna skaffa sig alkoholhaltiga drycker på detta sätt. Tillsynen måste förbättras och en avgift måste till för finansieringen. Om man inte handskas med denna försäljningen på ett ansvarsfullt sätt är man inte berättigad att sälja dessa drycker. Även i denna fråga är vi överens med regeringen. Frågan bereds även i departementet. Detta blev en kort och summarisk genomgång. Men eftersom alla andra har varit så talträngda har jag försökt begränsa mig. Härmed vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till betänkandet.

Herr talman! Rinaldo Karlsson! Läser man reservationerna mot texten i betänkandet ser man att de ligger väldigt nära varandra, med undantag för moderaternas reservationer. Jag tror inte att det handlar om att det är valår och om att man vill profilera sig. Jag tror att det ligger en annan psykologi i detta. Det här är en frustration från oss alla över att orden som vi skriver inte lyfter från papperet och omsätts i handling. Därför stryker vi under på det här sättet. Jag vill upprepa att jag tycker att det är bra att statsministern sitter här i kammaren och hör den här debatten. Jag tror att den modell som prövades omkring 1980 är värd att i modern tappning upprepas. Låt vara att det var en borgerlig regering med Moderaterna som satte i gång det arbetet. Men jag tror på det.

Herr talman! Rinaldo Karlsson påstod att vi moderater och jag själv hade sagt att man endast skulle inrikta åtgärder på storkonsumenterna, och att det skulle få förkastliga resultat. Det har jag inte sagt. Det jag har sagt är att man skall inrikta åtgärder mot dem som redan är missbrukare men ersätta många av de regleringar och mycket av det förmynderi som vi har i dag med information och opinionsbildning på en bred linje. Detta skall man göra just för att förhindra att fler missbrukar alkohol i stället för att bruka det på ett riktigt sätt. Det är just det som man med så lyckat resultat har gjort i bl.a. Quebec. Man har kombinerat liberaliseringar med omfattande opinionsarbete. Jag hävdar fortfarande att det inte finns entydiga samband mellan totalkonsumtionen och antalet missbrukare. Det finns t.ex. forskare som har gjort långa studier som visar att totalkonsumtionen av alkohol kan minska samtidigt som antalet missbrukare faktiskt ökar. Det motsäger ju väldigt klart den här modellen. Samtidigt måste man ifrågasätta värdet av den statistik på totalkonsumtionen som vi har i t.ex. Sverige. Vi vet ju att de officiella siffrorna inte alls täcker den stora konsumtion av smuggelsprit och hembränd sprit som faktiskt ersätter vad som hade kunnat vara laglig sprit.
Herr talman! Jag hoppas att vi är överens om att vi skall nedbringa alkoholkonsumtionen. Det fattar jag det som att vi är överens om. Sedan beror det på hur man skall göra det. Jag tror att man måste gå på alla människor i Sverige. Man måste gå ut med information. Man måste se till att man nedbringar konsumtionen. Det går aldrig att komma ifrån att ju fler människor i det här landet som dricker, desto fler människor blir storkonsumenter, desto fler människor missbrukar och klarar inte av situationen. Jag tycker att det är litet egoistiskt det där att man skall lämna människor åt sig själva och bara koncentrera sig på vissa människor, nämligen de som redan har råkat illa ut. Jag tycker att det är fel. Ert tänkande är fel. Ni beskyller ju ofta oss för att inte ha någon vetenskap bakom våra ord, men så är det alltså inte. Vetenskapen stöder oss, men den stöder inte er.
Herr talman! Nej, vi är nog inte ens överens om att det viktiga är att minska den totala konsumtionen. Det viktigaste är att minska det antal människor som far illa av alkoholen, dvs. de som missbrukar. Om jag får göra en liten jämförelse, så talas det ju ständigt om nya sorters missbruk. Ser man på vissa TV-program och läser kvällstidningar så kommer det ständigt upp nya missbruk. Det senaste är att man säger att människor kan bli sexmissbrukare. Jag vet inte som det är sant, men det sägs i alla fall så. Om man gör en jämförelse så kan fråga sig: Hjälper det dem som eventuellt är sexmissbrukare att herr och fru Svensson tillämpar återhållsamhet i sitt normala samliv? Eller hjälper det den som är alkoholmissbrukare att de drar in vinflaskan under fredagskvällen om de är normalkonsumenter? Jag hävdar att det inte gör det.
Herr talman! Jag måste säga att jag inte har någon större erfarenhet på just det området, men jag skulle kunna tänka mig att om alla avhöll sig skulle man aldrig komma in i det missbruket heller. Nu tror jag att det är litet grand att jämföra äpplen och päron. Vi vet att det inte är olagligt att konsumera alkohol i det här landet. Många av oss tycker också att det kan vara trevligt under vissa förhållanden. Men jag vet inte hur man skall göra om man inriktar sig på storkonsumenter. Då är man, menar jag, ute för sent. Precis som jag sade i mitt anförande tror jag att människor börjar ganska måttligt. Sedan ökar de på. Då har det gått för långt innan åtgärderna sätts in. Därför måste man sätta in åtgärderna på en bredd i samhället.
Herr talman! Rinaldo Karlsson hade gärna velat se en demonstrerad enighet. Det är sant att det finns en poäng i det. Tyd i stället de många reservationerna som en kreativitet, en oro över det stillestånd som har rått ända sedan 1984 och en önskan att få fram fler idéer och föra fronten framåt! Det är inte så att jag som reservant vill anklaga majoritetssidan för att ingenting göra. Det handlar snarare om att skynda på processen. Vi vet ju att den andra utvecklingen, att man ingenting gör, skulle kunna att det utvecklas så som i Danmark. Där ökar nu totalkonsumtionen i stället för att minska, och det kan man redan nu avläsa i att det är sämre folkhälsa och sämre livslängd. Den debatt som nyss handlade om bruket och missbruket av olika saker, bör ju belysas av att det i var femte sjuksäng ligger någon som har en alkoholrelaterad sjukdom. När sexualmissbruk kommer upp i de kvantiteterna kan man börja tala om problem. Men vad jag vet ligger inte många i sjuksängarna för att herr och fru Andersson möjligen missbrukar en och annan lördagskväll - om det nu är ett missbruk. Det är väldigt viktigt att slå vakt om att just det missbruk som rör ungdomar inte på något vis kan tolereras från samhällets sida. Om Rinaldo Karlsson ville utveckla och trycka på när det gäller detta med att ungdomarna skall skonas under sin uppväxt så vore jag tacksam.
Herr talman! Ni får det att låta som om det betänkande vi nu behandlar är precis värdelöst, att det inte har någon framåtriktning och att det inte säger någonting. Den beskrivningen går jag inte med på. De här reservationerna slår in öppna dörrar. Det tycker jag är litet olyckligt. Visst finns det stridsfrågor vi kan ta upp, vi kan ta upp rejäla frågor; fördelningspolitik och liknande. Visst skall vi kriga på fronter som vi är ovänner på. Men varför framställa det för svenska folket som att vi inte är ganska överens om de här frågorna? Här talar vi om vad regeringen egentligen vill säga. Man har mycket på bordet. Man är i gång och bereder frågor, och man kan sätta förslagen i sjön nästan vilken dag som helst. Säg då inte att vi ingenting gör! Jag skulle ha respekterat om ni hade förstärkt betänkandet, men ni har ju nästan bladdrat bort det.
Herr talman! Engagemanget är att försöka föra upp den här frågan och bli spetsigare och tydligare. Vi vet ju vilket hot som EU-medlemskapet har inneburit för vår politik. Här behövs det att leden stärks. Kan vi kristdemokrater bidra till det, gör vi det mer än gärna.
Herr talman! Jag efterlyser enighet i en allvarlig fråga.

Herr talman! Jag tycker att debatten här i dag har varit litet avslagen. Jag har lyssnat i en timme. Den glöd och det engagemang som har funnits tidigare år har jag saknat i dag. Vad det beror på vet jag inte. Man kanske anser att loppet är kört och att man efter hand måste acceptera en liberalisering. Det kan vara så. Jag tror att alkohollagstiftningen är den lagstiftning som har minst respekt hos våra, alltså politikernas, "arbetsgivare". Det finns väl ingen lagstiftning som så många människor struntar i som just alkohollagstiftningen. Rinaldo Karlsson pratade här om att det var riksdagen mot moderaterna. Hade vi haft så många väljare - det har vi inte än - som det antal som finns i dag som är kritiska mot nuvarande alkoholpolitik, hade det varit gudi behagligt. Det kommer kanske. Det finns bevis för att den här politiken har misslyckats. Jag läste häromåret om de problem som fanns, och som finns, i nykterhetsrörelsen. Det finns inga eller mycket få ungdomar som kommer in. Det är människor som har varit med i princip från början. Man sysslar i stort sett bara med kafferep, och man har stora problem att finna intresse för sin verksamhet. Det kan ju bero på att det är svårt att finna människor som känner sig motiverade och engagerade nog att gå med i sådana organisationer. Jag har väckt en motion om att slopa Systembolagets försäljningsmonopol. Det blev så klart blankt nej, utom från mitt eget parti. Herr talman! Jag bryr mig inte så mycket om det. Jag har sett att under dessa 20 år har man mer och mer gått mot en politik som gäller för alla andra civiliserade länder. Jag förstår inte varför ni fortsätter att hålla fast vid den svenska modellen och kämpar som den spanske riddaren Don Quijote som slogs mot väderkvarnarna. Ni kommer att förlora. Om 5-10 år kommer det att finnas vin, öl och sprit i ett betydligt antal större butiker än i dag. Jag vågar sätta åtminstone ett halvt arvode på det. Men trots detta har här presenterats förslag till nya förbud. Uppfinningsrikedomen är hygglig. Men om den uppfinningsrikedomen hade använts på något annat område hade kanske något större problem kunnat lösas än de som jag i dag menar att ni har förstorat i denna debatt. Det är också egendomligt att ju mindre partierna blir, ju bättre är de på att presentera förslag till nya förbud. Det börjar bli litet trångt i den hörnan. Det kan inte vara så många nya röster man kan få tag i baserat på det agerandet. Vi måste göra det någon gång, men det är bättre att göra det förr än senare: Jag anser att vi måste anpassa oss till den politik som bedrivs i hela övriga Europa - eller rättare sagt i hela västvärlden. Av vad som har sagts av en del debattörer i dag kan man misstänka att det saknas kulturell, social och industriell verksamhet i övriga Europa eftersom det där finns en alkoholpolitik som inte liknar Sveriges. Men just de egenskaperna finns i stort mått i Europa utanför Sverige. Jag har väckt motioner angående åldersgränsen i många år. I fjol ansåg jag inte det lönt att tjafsa en gång till. Men det går inte att försvara detta. Gå ut och fråga myndiga medborgare som har fyllt 18 år som får lov att göra precis allting utom att köpa en flaska lättvin på Systembolaget. De kan komma in i Sveriges riksdag. Här kommer säkert snart en artonåring in, men han eller hon får inte lov att köpa en flaska lättvin. Jag undrar vilken planet Rinaldo Karlsson befinner sig på. Han hävdade att om inköpsåldern på Systembolaget skulle sänkas till 18 år, skulle många ungdomar få tag på sprit. Rinaldo Karlsson: Gå ut i dag och fråga lärare, poliser och socialarbetare. De kan prata i timmar om hur lätt det är för ungdomar i dag, med nuvarande regler, att få tag i sprit. Jag tycker att de som i dag har fyllt 18 år skall få utöva myndigheten ograverad. Det har varit förslag till förbud mot alkoläsk, förbud mot reklam i TV om alkohol. Det kan bli problem när utrikes kanaler sänder mot Sverige. Det lär man inte kunna stoppa. Där står också något i reservationen om att det bara gäller svenska sändningar riktade mot Sverige. Om man vill skämta kan man nämna lättölsreklamen, som jag tycker är helt felaktig. Där framställs människor som dricker lättöl som de mest spännande individer som finns på jordklotet. Det är vackra och muskulösa. Jag tror inte att det beror på lättölet. Herr talman! Jag vet att den politik vi bedriver i dag är misslyckad. Jag förstår inte varför vi med näbbar och klor skall hålla fast vid den. Hembränning sker i Sverige i dag, och det är mycket allvarligt. Den har ökat enormt under de senaste tio åren. Det kan man inte blunda för. I dag har hembränning nämnts i en och annan bisats i debatten. Det är ett enormt stort problem. Jag skall repetera de kategorier jag nämnde för någon minut sedan: Fråga polis, lärare och socialarbetare om vilka enorma problem de uppfattar att det i dag finns med hembränning. Det kan vi inte blunda för. Om vi gör det kommer politikerföraktet att få rent monumentala mått. Det finns problem med alkohol, och problem kommer alltid att finnas med alkohol så länge alkohol finns. Men jag tror att en stor del av de svenska problemen beror just på vår alkoholpolitik. Det skulle vara en 25-procentig minskning av konsumtionen fram till år 2000. Det är väl ingen som tror på det längre. Tuve Skånberg sade att konsumtionen hade minskat med 10 % under perioden 1980 1984. Då räknade han med försäljningen på Systembolaget. Men han glömde försäljningen som sker vid sidan om. Jag hoppas att det var omedvetet. Annars hade påståendet varit direkt vilseledande och ett bevis på att Tuve Skånberg också hör till dem som inte är riktigt förankrade i verkligheten. Herr talman! Faktum är att om vi lägger samman legala inköp och de minsta uppskattningarna av försäljning av hembränd sprit och de minsta uppskattningarna av insmugglad alkohol, ligger vi på en nivå som utgör genomsnittet av konsumtionen i Europa. Men här går vi och säger att försäljningen har minskat på Systembolaget och skriker: "Hurra, vad vi är duktiga. Konsumtionen har minskat." Det är absolut ingen som kan tro på det. Herr talman! Jag vill göra ett konstaterande och ställa en fråga. Jag har läst reservation 29 av Centerpartiet och Miljöpartiet. Jag har gjort en tolkning, och om jag har fel så vill jag gärna bli korrigerad. Hade deras reservation erhållit majoritet i Sveriges riksdag hade dagens priser på alkohol blivit ännu högre och motivationen för hembränning och smuggling blivit ännu större bland medborgarna. Om jag har fel, korrigera mig. Min fråga: Här har vi pratat om att kontrollera ditten och datten. Var skall ni ta dessa arméer av poliser och kontrollmänniskor från som skall kontrollera allt detta? Det har väl inte undgått ledamöterna från Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att polisen i dag har enorma problem i fråga om prioritering. Skall allt detta också läggas på dem? Jag hoppas att ni har ekonomiska resurser till att betala allt detta. Polisen kan ju inte göra fler prioriteringar i nuvarande verksamhet än vad som redan görs. Men det är faktiskt det ni föreslår, om ni inte kan tala om hur och vem som skall betala det hela.
Herr talman! Jag ber så mycket om ursäkt för att jag missade mitt replikskifte efter middagspausen. Jag tyckte att den frågeställning Barbro Westerholm förde fram var så intressant och t.o.m. häpnadsväckande att jag är tvungen att ta upp den nu. Barbro Westerholm frågade hur det kan komma sig att vi moderater hade så helt olika uppfattning vad gäller alkohol och narkotika. Det är väl inte bara vi moderater som gör en väldigt klar principiell åtskillnad mellan narkotika och alkohol? Trots att vi är långt mer liberala när det gäller vår syn på alkoholen, vilket är uppenbart här, är den principiella skillnaden att vi vill ha totalförbud vad gäller narkotikabruk men tillåta alkoholbruk i olika omfattning. Det tror jag att alla partier har gemensamt. Jag har tack och lov inte hört att något parti ens på lång sikt vill totalförbjuda alkoholen. Därmed kan jag lika gärna bolla tillbaka frågan till Barbro Westerholm. Varför gör Folkpartiet liberalerna denna skillnad? Vi anser att alkoholen, även om den också kan missbrukas, framför allt kan brukas på ett normalt sätt i ett normalt samhälle. Det kan man inte göra med narkotikan. Den leder till ett missbruk och till kriminalitet. För att göra exemplet övertydligt kan jag säga att de allra flesta som deltar i denna debatt - det finns väl något eller några undantag - nyttjar alkohol. Förhoppningsvis nyttjar ingen narkotika. Det är skillnaden. Det var den som Barbro Westerholm frågade efter.
Herr talman! Vi är överens om narkotikapolitiken i denna riksdag, och det är bra. Vi behandlade ett mycket starkt betänkande i våras. Beroendemekanismerna bakom dessa olika medel är så likartade, och vi vet inte vem som löper risk att bli beroende och sedan utveckla ett missbruk. Vi vet att ungdomar börjar med att testa tobak. Sedan går de över till alkohol. Jag tror inte att många av de ungdomar som för första gången missbrukar narkotika skulle göra det på nykter kaluv. Många av dem gör det just under alkoholpåverkan. När man ser denna kedja och känner till Moderaternas strikta inställning till narkotikamissbruket förväntar man sig också en striktare inställning när det gäller alkoholbruket, som hos många ungdomar är inkörsporten till ett tyngre missbruk.

Herr talman! Liksom tidigare talare vill jag börja med att säga att jag är nöjd med att utskottet har bifallit vår motion när det gäller att avslå prövningstillstånd då tingsrättens domar skall föras upp till AD. Det var ett bra beslut. Sedan gäller det Arbetsdomstolens sammansättning. Själv har jag, när jag har läst bilagan till utgiftsområde 14 i statsbudgeten, konstaterat att regeringen själv redovisar att inkomstskillnaderna i Sverige är stora och att de dessvärre består. Kvinnor tjänar mindre än män på alla nivåer oavsett vilken bransch man arbetar i. Detta lönegap har varit konstant under de senaste 15 åren. I någon bransch har det minskat. I någon bransch har det ökat. Såvitt jag vet har alla i samhället jobbat aktivt för att minska dessa lönegap, men de består. Vi tycker att det är viktigt att komma till rätta med denna lönediskriminering. Det är många saker vi skall göra. Vi skall bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Vi skall ta fram värderingssystem. Mycket arbete återstår att göra. Men i det arbetet har också Arbetsdomstolen en roll. JämO, som har att driva frågor om lönediskriminering, får varje år in tusentals ärenden. I en skrivelse till regeringen 1996 pekade JämO på en rad problem som man hade när det gällde att tillämpa jämställdhetslagen. Ett sådant problem var just Arbetsdomstolens sammansättning i mål om könsdiskriminering. Man såg att domstolen dominerades av män. Jag vet att det ansvariga statsrådet efter denna skrivelse har skrivit till arbetsmarknadens parter och bett dem nominera fler kvinnor. Det är bra. Men den förändringen lär dröja. Det beror på att man sitter i flera år om man är utsedd att sitta i AD. Det dröjer innan fler nomineras och kommer in. Det räcker inte, vill vi påstå. Även om både kvinnor och män nomineras måste det till en regel som säger att domstolens sammansättning, när den dömer i dessa mål, skall vara blandad. Tvister om könsdiskriminering skiljer sig från andra mål. Det är, som tidigare talare sade, mycket sällan ett klart arbetstagarintresse som står i kontrast till ett arbetsgivarintresse. Skiljelinjen går i stället ofta mellan manligt och kvinnligt. Ibland upplever t.o.m. de som för målet att de har blivit motarbetade av sitt fack. Det är själva kollektivavtalet som man sätter i fokus. Där har både arbetsgivare och fack åstadkommit någonting gemensamt, så det vill man gärna försvara. För mig är det också självklart att kvinnor och män har olika erfarenheter. Dem kan man ha hämtat i arbetslivet eller på annat sätt. De erfarenheterna tar man med sig. De ligger omedvetet eller medvetet till grund för de bedömningar man gör. Mot den bakgrunden är Arbetsdomstolens sammansättning, med en kompakt manlig dominans bland ledamöterna och dominans för ledamöter som representerar arbetsgivar och arbetstagarintressen, inte representativ i mål om könsdiskriminering. Slutsatsen måste bli att den skall förändras. Vi har föreslagit en domföringsregel i lagen om rättegång i arbetstvister som skulle föreskriva just en jämn könsfördelning i jämställdhetsmålen. JämO har också pekat på att det krävs specialkunskap för att döma i jämställdhetsmål. Det är heller inte ovanligt att sådan speciell kunskap krävs i den ordning som vi har byggt upp vårt rättsväsende kring. Det visar inte minst förekomsten av specialdomstolar i Sverige. Vi menar att Arbetsdomstolens sammansättning skall förstärkas så att den vid köns och diskrimineringsmål utökas med två ledamöter som är experter på diskrimineringsjuridik och jämställdhetsfrågor. Men för att antalet ledamöter inte skall bli för stort tycker vi att arbetsmarknadens parter i de här målen inte skall företrädas av mer än en arbetsgivar och en arbetstagarpart. Arbetsdomstolen har själv i en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet föreslagit att löntagargarantimål i sista hand skall avgöras av Arbetsdomstolen. Vänsterpartiet delar den uppfattningen. Många av de här målen är till sin karaktär rent arbetsrättsliga tvister. Då är det inte tillfredsställande att de förs till högre instans som inte är arbetsdomstol. Nu lever vi i ett system där det utvecklas arbetsrättslig praxis i två system, så att säga. Vi tycker inte att det är bra. Jag skall ärligt erkänna att det här är en svår fråga.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

Herr talman! Jag vill med en gång ha sagt att jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Arbetsmarknadsutskottets betänkande angående ändringar i lagen om rättegång i arbetstvister omfattar fem sakområden: Herr talman! Jag börjar med att belysa frågan om prövningstillstånd i arbetstvister. Regeringen föreslog i proposition att krav på prövningstillstånd skulle införas i alla mål som överklagas från tingsrätt till hovrätt. Denna proposition har återkallats av regeringen den 28 maj i år. I fråga om rättegången i Arbetsdomstolen, då en tingsrättsdom har överklagats dit, tillämpas i huvudsak vad som gäller för rättegången i hovrätt. Att införa en särreglering med generellt prövningstillstånd för endast de tingsrättsdomar som överklagas till Arbetsdomstolen kan därför enligt utskottets mening inte komma i fråga. Herr talman! Beträffande ny sammansättning i Arbetsdomstolen delar utskottet regeringens bedömning att det framstår som en brist i dagens reglering att intresseledamöter måste delta även vid avgörande i frågor där det arbetsrättsliga inslaget är obetydligt. Utskottet välkomnar därför regeringens förslag, som innebär att de ofta hårt belastade intresseledamöterna kan koncentrera sina insatser till arbetsrättsliga frågor och att domstolen på ett smidigare sätt kan avgöra frågor som inte är av arbetsrättslig karaktär. Utskottet anser också, i likhet med regeringen, att en riktig hantering av målen garanteras genom regeln att om någon av ledamöterna bedömer att frågan bör avgöras med deltagande av intresseledamöter skall den meningen gälla. Mot bakgrund av det sagda tillstyrker utskottet regeringens förslag om ny sammansättning. Varför då dessa ändringar? Hela frågan väcktes av Arbetsdomstolen själv, och förslaget till lagändring kom till stånd därför att regeringen och arbetsmarknadsutskottet lyssnat till de synpunkter domstolen har framfört. I dag får ordföranden ensam avgöra vissa enklare rättegångsfrågor, medan mer komplicerade rättegångsfrågor måste avgöras i en sammansättning med arbetsgivar och arbetstagarledamöter, dvs. intresseledamöterna måste närvara. När det gäller komplicerade rättegångsfrågor, av juridisk-teknisk karaktär, är intresseledamöternas erfarenheter inte av lika stort värde som annars. Vårt förslag innebär därför följande: - Det införs en ny sammansättning i Arbetsdomstolen bestående av tre juristdomare. - Den nya sammansättningen skulle kunna användas när mål avgörs utan huvudförhandling och vid annan handläggning som inte sker vid huvudförhandling. Lagregleringen bör enligt utskottet kunna träda i kraft redan den 1 december i år. Herr talman! Beträffande Arbetsdomstolens sammansättning i jämställdhetsmål har utskottet tidigare i år, den 5 mars, i betänkandet Jämställdhetspolitiken behandlat motionsförslag beträffande Arbetsdomstolens sammansättning i jämställdhetsmål. Utskottet anslöt sig då till regeringens ståndpunkt, att det är angeläget med en jämn könsfördelning bland domarna i Arbetsdomstolen likaväl som i övriga domstolar, oavsett vilken måltyp som behandlas. Utskottet var den 5 mars i år inte berett att förorda särskilda regler för Arbetsdomstolen. Utjämningsförfarandet borde, menade utskottet, på sikt leda till en jämnare könsfördelning mellan ledamöterna, vilket i sin tur förbättrar möjligheten att varje enskild sammansättning kan bestå av ledamöter av båda könen. När det gäller sammansättningen i Arbetsdomstolen har regeringen gjort förnyade ansträngningar för att få en jämn könsfördelning. Vad gäller de ledamöter regeringen själv utser råder det redan nu en jämn könsfördelning. Problemet gäller Svenska Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen. Regeringen för diskussioner för att försöka förmå dessa att medverka till att vi får en bättre könssammansättning i Utskottet tycker att det är viktigt med en jämn sammansättning i alla frågor i Arbetsdomstolen, alltså inte bara i utpräglade jämställdhetsfrågor. Utskottet har ingen annan uppfattning nu än tidigare i år. Herr talman! Beträffande instansordningen i lönegarantimål finns det motioner om att lönegarantimål skall handläggas av Arbetsdomstolen. Lönegarantimålen berör huvudsakligen inte arbetsrättsliga förhållanden som arbetstagarbegreppet. Frågorna om handläggning av lönegarantimål är i stället intimt förknippade med hur frågor om konkurser handläggs. Detta talar för att behålla nuvarande ordning, vilket även betonades av justitieutskottet då ett liknande motionsyrkande prövades av 1995/96 års riksdag. Herr talman! Beträffande gränsdragningen mellan Arbetsdomstolen och tingsrätterna väger enligt utskottets mening intresset av en enhetlig praxisbildning tungt. Detta talar för att även de arbetstvister som väcks i tingsrätt bör, om tingsrättens dom överklagas, prövas av Arbetsdomstolen och inte av hovrätten. Men Miljöpartiet vill tillsätta en utredning om skillnaden mellan tingsrätt och arbetsdomstol. AD finns för att klara enhetlighet när det gäller praxis för tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning. Därför skall även arbetstvister som väcks i tingsrätt prövas av AD och inte av hovrätten. Återigen - detta handlar om kompetens och kunnande som svårligen kan upprätthållas vid hovrätterna. Men vid en första prövning kan mål prövas i tingsrätten, med den sammansättning tingsrätter har. Hovrätterna, som behandlar en lång rad olika mål men en stor mängd brottmål, har en god kompetens i sådana frågor, men antalet mål i arbetstvister räcker inte till för att hovrättsdomarna skall kunna upprätthålla kompetensen i sådana frågor. Man kan säga att Miljöpartiet genom att väcka frågan visar att de har likartade tankegångar som Moderaterna, som vill slopa Arbetsdomstolen därför att de inte ser den samhälleliga nyttan av en kompetens som värnar svaga parter gentemot starka i så speciella mål som de om arbetstvister - vare sig nu den svagare parten är arbetstagaren eller arbetsgivaren/småföretagaren. Det saknas därför skäl att, som motionärerna önskar, utreda förhållandet mellan de allmänna domstolarna och Arbetsdomstolen i berört hänseende. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Vi anser från vår sida att det är mycket angeläget att vi får jämställdheten att genomsyra alla domstolar i alla ärenden. I det fallet är vi mycket angelägna. Det framförde vi också vid den behandling vi hade här i kammaren den 5 mars, och vi fortsätter att arbeta. Men vi tror också att vi kan övertyga och på det sättet få det här att genomsyra hela samhället. Även på det sätt som vi angav den 5 mars tror vi att vi skall lyckas. I annat fall kommer vi givetvis att vidta nödvändiga åtgärder för att jämställdheten skall genomsyra alla områden i samhället.

Herr talman! Vår uppfattning är att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra allt i samhället. I den här frågan har vi tydligt angivit det i utskottsbetänkandet, och vi angav det också tidigare. Vi har tydligen olika syn på frågan hur vi skall gå till väga. Man löser inte detta genom att kalla in några enstaka experter. Då har vi misslyckats när det gäller att jämställdheten skall genomsyra alla områden i samhället. Därför vill vi försöka gå en annan väg för att nå jämställdheten.
Herr talman! Jag och Christer Erlandsson har det gemensamt att vi tycker att det är viktigt med en jämn könsfördelning i alla våra domstolar. Då har regeringen gått till väga så att man ber om fler nomineringar. Det är ju bra, men det kommer på intet sätt att garantera att det blir jämställt eller likvärdigt mellan män och kvinnor när man dömer i de målen. Vi vill försäkra oss om detta, och därför vill vi ha in domförsregeln. Vad är det för farligt med det? Varför är det inte möjligt som ett komplement i vår gemensamma strävan? Jag blir mycket förvånad när jag läser betänkandetexten och ser att utskottet över huvud taget inte för någon diskussion om eller anger något argument för att man föreslår avslag på motionerna om specialkompetens vid Arbetsdomstolen i de här målen. Visst är det trevligt om den specialkompetensen utvecklas hos alla, men oj vad vi kommer att få vänta då! På andra områden som man lägger tyngd och vikt vid och där man ser att det krävs specialkompetens inrättar man detta. Det är inte något märkvärdigt. Vad vi här har att göra med är att titta på hur man värderar löner, hur det går till och vilka normer som finns i botten. Jag tror att det behövs specialistkunskap där.
Herr talman! Vi har i princip samma grundsyn, nämligen att jämställdheten skall genomsyra allt och att jämställdhetsperspektivet skall råda. Däremot är våra tillvägagångssätt olika. Men jag tycker också att man skall väga in tyngdpunkten i det hela. Vi talar om AD, och det måste då vara domstolsavgörandet i sakfrågorna som är det viktiga. För att jämställdhetsperspektivet skall få genomslag arbetar vi gentemot organisationerna. När det gäller AD är det i första hand gentemot Svenska Arbetsgivareföreningen och gentemot LO, för att vi på det sättet skall påverka dem och få dem att utse representanter så att även intresseorganisationerna bidrar till att göra Arbetsdomstolen jämställd. Vi tror att vi har möjlighet att påverka. Vi tror på demokratin. Vi tror att vi kommer att lyckas med Svenska Arbetsgivareföreningen och LO i den här frågan.
Herr talman! Det är bra att man tror, men det är ännu bättre när man gör saker. Arbetsdomstolen är i sig en specialdomstol, som har att tolka arbetsrätt och kollektivavtalstvister. Man säger att det är ett särskilt kompetensområde. Till detta har nu kommit att målen börjar strömma in när det gäller just lönediskriminering. Lönediskrimineringen är i regel befäst i kollektivavtalen och ibland också i de normer som styr våra arbetsrättslagar. Frågan är: Krävs det ett nytt kompetensområde eller inte? Vår uppfattning är att detta krävs. Den lönebildning vi har i dag tar sin ansats i en arbetsmarknad där männen dominerar. Jag skall ta ett exempel som jag brukade använda på 70-talet. De som sköter aporna på Skansen har högre lön än de som vårdar våra barn på daghemmen. Värderingen där är att det krävs specialkunskap när man vårdar apor men inte när man vårdar barn. Det här är ett väldigt stort och framför allt viktigt område, som det krävs att vi nu tar tag i. Det var med avsikt som jag lyfte fram regeringens egen statistik, som visar att trots 15 års diskussioner med god vilja och med tilltro händer det ingenting. Det gäller att vässa redskapen. Ett sådant redskap är AD. Låt oss inte bara tro, utan låt oss också göra någonting!
Herr talman! När det gäller lönediskriminering är det arbetsmarknadens parter som är involverade i Arbetsdomstolen. Tillika har arbetsmarknadens parter avtal som grund. De här avtalen har med lönebildningen att göra, och de har också med jämställdhetsperspektivet att göra. Arbetsmarknadens parter har inte begärt det som Vänsterpartiet efterlyser. I det fallet arbetar vi med att få en mångfald när det gäller jämställdheten även bland representanterna i Arbetsdomstolen, som jag tidigare har belyst. När det gäller avtalen på arbetsmarknaden och lönebildningen är de inte för diskriminering, utan de är tvärtom för jämställdhet. Det finns både i lag och reglerat i avtal på arbetsmarknadens alla områden. I det fallet är det återigen domstolsavgörandet som är grunden i det hela. Därför fortsätter vi på den inslagna vägen. Vi finner inget fel i det fallet, och därför yrkar jag återigen bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! I morgon när kammaren skall gå till votering i detta ärende kommer Moderata samlingspartiet att lägga ned sina röster. Jag säger naturligtvis detta bara som en röstförklaring, herr talman. Det var inte avsett som någon pekpinne om vilken knapp herr talman skall trycka på i morgon. Anledningen till att vi avstår i voteringen är att Moderata samlingspartiet i olika sammanhang - senast i partimotionen 1996/97:A2, med anledning av propositionen om en arbetsrätt för tillväxt - förespråkat att Arbetsdomstolen skall upphöra från den 1 januari 1999 och dess funktioner överföras till de allmänna domstolarna. Vi motiverar förlaget bl.a. med att förutsebarheten och rättssäkerheten därmed skulle öka i de arbetsrättsliga tvisterna. Rent principiellt är vi motståndare till alla specialdomstolar. Enligt 1 kap. 9 § regeringsformen skall domstolar i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det ligger i sakens natur att ledamöterna i en domstol som till en del är sammansatt av företrädare för olika parter på arbetsmarknaden, s.k. intresseledamöter, inte är och inte kan förväntas vara opartiska. Moderata samlingspartiet ifrågasätter därför om Arbetsdomstolen är förenlig med regeringsformen och med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Under alla förhållanden är Arbetsdomstolen oförenlig med den nuvarande och framtida arbetsmarknaden, sprungen som den är ur en helt annan tids förhållanden. Mot denna bakgrund anser vi oss sakna anledning att nu ta ställning till de förändringar i Arbetsdomstolens handläggningsordning som regeringen föreslår. Trots detta kan jag, efter att ha lyssnat till debatten här, inte avhålla mig från att göra vissa reflexioner vad gäller frågan om Arbetsdomstolens sammansättning. Ledamöterna från Vänsterpartiet och Centern försöker överträffa varandra i en oreflekterad välvilja som kan få mycket negativa konsekvenser. I en anständig demokrati skall det finnas en klar rågång mellan den lagstiftande och den dömande makten. Politiker skall inte gå in och peta i domstolarnas inre förhållanden, som t.ex. sammansättningen i ett viss mål eller i en viss typ av mål. Kvotering hör inte hemma i domstolsväsendet. Behovet av sakkunskap i olika måltyper - och det finns i oerhört många typer av mål - tillgodoses normalt genom att man anlitar sakkunniga, ibland sakkunniga vittnen. Det tillgodoses inte genom att man manipulerar med sammansättningen av domstolen. Rättssäkerheten har mycket att vinna på att det förblir på det sättet. Att regeringen skall utse domarna i varje mål, som Margareta Andersson förespråkar, är ett påstående som sänder kalla kårar efter min ryggrad. Förmodligen är jag inte ensam om den upplevelsen. Det är litet av George Orwell över det hela. Politikerna skall in och manipulera och se till att domstolarna hela tiden levererar politiskt korrekta domslut, utifrån vad politikerna vid varje tillfälle tycker är lämpligt och rätt. Diskrimineringsjuridik fanns inte som juridisk disciplin när jag läste juridik. Det kanske finns nu, men jag har en känsla av att de som ägnar sig åt diskrimineringsjuridik framför allt återfinns hos Jämställdhetsombudsmannen. Tror Margareta Andersson eller Ingrid Burman att båda parterna i en tvist skulle komma till domstolen och känna sig övertygade om att de skulle få en saklig och opartisk rättegång, om några av ledamöterna var hämtade ifrån JämO:s kansli? I den frågan kan jag, herr talman, yrka bifall till utskottets skrivning.

Herr talman! Moderaterna vill som sagt lägga ned Arbetsdomstolen och även Marknadsdomstolen, som t.ex. prövar tvister gällande konsumenters rätt gentemot näringsidkare. De vill lägga ned Konsumentombudsmannen, JämO och Diskrimineringsombudsmannen. När det gäller detta, dvs. den enskilde anställde mot arbetsgivaren, en konsument mot en dörrförsäljare, att flytta fram positioner för jämställdhet eller att slåss mot diskriminering är moderaterna åtminstone konsekventa: De vill inte ha den expertis och den kunskap i rättsligt förfarande som behövs för att värna den svaga mot den starka. Moderaterna har alltid sagt nej till detta. Återigen markeras skiljelinjen i politiken mellan moderaterna å ena sidan och vi socialdemokrater å andra sidan.
Herr talman! Om det finns något parti i Sveriges riksdag som värnar om domstolsväsendets fria ställning så är det just Moderata samlingspartiet. Vi gör det på grund av att domstolarna är garanten för den enskildes rättssäkerhet. Det är inte domstolen som sådan som skall ha uppgiften att gynna de svaga. Vi skall se till att varje part - om det nu är någon som befinner sig i underläge när han kommer till domstolen - får den juridiska hjälp han behöver av juridiska ombud, försvarsadvokater eller vad som behövs. Men domstolen skall inte på förhand ställa sig på den ena eller andra partens sida. Domstolen skall sakligt och opartiskt slita en tvist och försöka komma fram till vem det är som har rätt. Det är en oförskämdhet mot Sveriges domarkår att påstå att den inte skulle klara av de typer av mål som Christer Erlandsson just räknade upp. Jag kan försäkra att det i våra allmänna domstolar dagligen slits tvister av minst lika hög svårighetsgrad som de som nyss räknades upp.
Herr talman! Moderaterna vill backa in i framtiden. Det var bättre förr, utan arbetsrätt och arbetsdomstol. Vi socialdemokrater ser framåt, runt nästa knut. Vad händer där? Då ser vi att Arbetsdomstolen behövs på framtidens arbetsmarknad för arbetstagarnas skull - men också för småföretagarna. Moderaterna hänvisar till en motion om arbetsrätt som de lagt fram. De vill slopa arbetsrätten också, och av det följer konsekvensen att det inte behövs någon rättsinstans som kan pröva arbetsrättsliga ärenden. Slopar vi konsumentlagen behövs inte Marknadsdomstolen. Slopar vi brottsbalken behövs inga tingsrätter heller. Ja, skiljelinjen är klar mellan moderaterna och oss socialdemokrater.
Herr talman! Jag kan lugna Christer Erlandsson med att vi moderater aldrig har förespråkat att man skall slopa brottsbalken och därigenom slippa ifrån tingsrätterna. Det är rätt att vi moderater vill minska arbetsrättens omfattning, men vi vill inte avskaffa den helt. Oavsett om vi har den kvar i nuvarande omfattning eller om vi drar ned den till grundläggande villkor på arbetsmarknaden behövs det inte några specialdomstolar. De här frågorna är inte knepigare än att en allmän domstol kan klara av dem. I alla de arbetsrättsliga tvister där det inte finns kollektivavtal går ju tvisterna redan i dag till allmän domstol för avgörande. Marknadsdomstolen behövs inte. Även de tvisterna skulle kunna avgöras i allmän domstol. Vi moderater är övertygade om att rättssäkerheten skulle ha mycket att vinna på en sådan reform.
Herr talman! Vi vet redan att Moderaterna är emot kvotering i alla former - det är ingen nyhet. Jag tycker att Christel Anderberg säger två saker när hon går vidare i sitt inlägg. Dels säger hon att Arbetsdomstolen är intressesammansatt. Det säger jag också. Så ser det ut. Dels frågar hon om någon tror att en person skulle vara trygg om han eller hon kom till Arbetsdomstolen och ett intresse skulle döma. Tror Christel Anderberg att arbetstagarna känner sig trygga när de kommer till domstolen och några av ledamöterna där är utsedda av SAF? Det är också en fråga. Vänsterpartiet vill komplettera dessa ledamöter. Det är en intressesammansättning. Arbetsdomstolen sysslar mycket med avtal och avtalstolkning. Det gäller avtalad rätt. Ett exempel är löneavtal. I alla andra partier i riksdagen tror jag man är överens om att det förekommer en utbredd lönediskriminering i samhället. Vi är alla just nu upptagna med att hitta redskapen för ett något så när neutralt lönevärderingssystem som undanröjer denna könsdiskriminering. Det är en grannlaga uppgift, och den är väldigt svår. Men jag upplever att alla partier utom Moderaterna arbetar med den. Åtminstone från Vänsterpartiets sida är vi ganska angelägna om att komplettera den domstol som skall döma i de här målen. Det gäller alltså den intressesammansatta Arbetsdomstolen med den kunskap som där finns och som vi värnar. Den behövs för att komma bort från ett lönediskrimerande samhälle. Jag vet att Moderaterna inte har samma ambition, och därav kanske denna blandning av äpplen och päron som Christel Anderberg ägnar sig åt.
Herr talman! Nej, jag tror inte alls att en arbetstagare känner sig trygg när han eller hon kommer till Arbetsdomstolen och skall bli dömd av ledamöter från SAF. Det är ett alldeles utmärkt argument för varför man inte skall ha partssammansatta domstolar över huvud taget. Vad gäller lönebildningen är jag mycket förvånad över att Ingrid Burman som företrädare för Vänsterpartiet nu anser att den skall flyttas från arbetsmarknadens parter till domstol. Vi kanske har lönediskriminering, men vad bottnar den i så fall i? Jo, i den svenska modellen och i det förhållande att typiskt kvinnliga arbetsuppgifter inom vård, skola och omsorg har blivit föremål för offentliga monopol. Den enda monopolarbetsgivaren på området har inte behövt erbjuda kvinnorna anständiga löner eftersom de inte har haft någon annan arbetsgivare att gå till. Vi moderater tror alltså inte på Vänsterpartiets modell med att lösa detta problem i Arbetsdomstolen - och inte i någon annan domstol heller för den delen. Vi tror att lösningen ligger i att man bryter upp de offentliga monopolen, särskilt på de områden som jag nämnde, så att även kvinnor får det som män alltid har haft - nämligen en marknad att bjuda ut sina tjänster på. Först då kan vi komma till rätta med kvinnors lönebild, Ingrid Burman.
Herr talman! Christel Anderberg vet mycket väl att både jag och Vänsterpartiet värnar den fria förhandlingsrätten. Vi sätter den i alla former mycket högt. Däremot finns det just nu en lönediskriminering i samhället som går mellan könen och som är resultatet av många saker - det anser vi vänsterpartister med vår syn på samhället. Den är t.ex. resultatet av en könssegregerad arbetsmarknad. Detta måste vi arbeta med. Jag tror inte på Christel Anderbergs modell, utan jag tror att vi skall gå helt andra vägar. Vänsterpartiet har nämligen helt andra visioner om det framtida samhället. Det handlar också om att hitta ett neutralt könsvärderingssystem. I det arbetet vet jag att de flesta fackliga organisationerna också är aktiva. I jakten på detta neutrala lönevärderingssystem finns det många inblandade i dag utöver de fackliga organisationerna. Man försöker också ta fram exempel och hitta modeller via JämO. Det är här som AD blir intressant. Kan AD vara en hjälp i dessa tolkningar? Där finns ju både SAF och de fackliga organisationerna. Men det råder en manlig dominans, och man är inte expert på värderingssystemen. Vänsterpartiet tror att detta kan vara ett redskap, men det skall inte ske på bekostnad av den fria förhandlingsrätten. Allt detta vet Christel Anderberg.
Herr talman! Jag trodde att vänsterpartisterna skulle vara varma förespråkare för den fria avtalsrätten. Därför blir jag så förvånad över de argument som framförs här i dag. Visst har vi en könssegregerad arbetsmarknad. Men det har sin förklaring i den svenska modellen. Det är den som har skapat förhållandet att typiskt kvinnliga arbetsuppgifter har belagts med monopol. Det finns inget utrymme för konkurrens, för några egna initiativ eller för att starta egna företag. Det är bara att gå till pappa landstinget och ta emot vad som bjuds. Jag är inte säker på att könssegregeringen i sig är det stora problemet, även om det säkert är önskvärt att de flesta arbetsplatser består av en någorlunda vettig blandning av män och kvinnor. Om könssegregeringen, som i Sverige, får till följd att kvinnor får mycket dåliga löner är det monopolsituationen man skall titta på i första hand. Om man skulle vinna bifall med sina lönediskrimineringsmål - vem är det då som kommer att sitta på svarandesidan i stort sett i vartenda mål? Jo, det är staten, kommunerna och landstingen. Det är alltså den offentliga sektorn som till 99 % kommer att bli instämda av JämO på grund av påstådd lönediskriminering. Om det nu är den offentliga sektorn som är den stora boven i sammanhanget - borde inte vi då här i Sveriges riksdag kunna hitta på några mindre fyrkantiga och trubbiga instrument för att komma till rätta med problemen än att kämpa för en av politiker styrd sammansättning i Arbetsdomstolen?

Herr talman! Margareta Andersson och Centerpartiet må gärna framhärda i de här påståendena, bara de inte smittar av sig på övriga partier i riksdagen. Jämställdhet må vara ganska nytt, men våra allmänna domstolar har många nya områden som de tvingas sätta sig in i. Och ofta har de ganska stor framgång, tycker jag. Om jämställdhetsfrågorna skulle vara så oerhört knepiga och komplicerade att en normalt begåvad och välutbildad svensk domare inte klarar av dem, kan man då inte införa sakkunskapen på det sätt som man brukar göra, nämligen genom att höra utomstående experter som sakkunniga eller som vittnen? Varför måste partsintressena föras in i själva domstolen? Tycker verkligen Centerpartiet att det är förenligt med god rättssäkerhet för alla parter som processar?

Herr talman! Detta är ett fascinerande resonemang. Arbetsrätten är ett så stort och så komplicerat område att utbildade domare inte kan förväntas klara av det. Men den lilla egenföretagaren eller den lilla företagaren med tre anställda förväntas klara av alla dessa 7 000 olika lagar och förordningar som styr hans verksamhet. Var finns det någon rim och reson i detta resonemang?

Herr talman! Miljöpartiet stöder reservation 1 under mom. 3. Den begär att en jämn könsfördelning införs i en domförhetsregel samt att AD i könsdiskrimineringsmål bör utökas med två ledamöter som är experter på diskrimineringsjuridik och jämställdhetsfrågor. Christel Anderberg hoppades att det inte skulle smitta på andra partier, men vi har haft den här åsikten hela tiden. Sammansättningen av ledamöterna i AD är, som vi har hört tidigare, inte representativ utan består av en stor manlig dominans. Denna omständighet hamnar ju i fokus när det gäller mål om könsdiskriminering. JämO har reagerat och lagt fram just det förslag som finns i reservationen. Sådana här förslag måste tyvärr till. Christel Anderberg nämnde tidigare diskrimineringsjuridik, men det har ju varit och är fortfarande det manliga temat som dominerar. Det är konservativt även i intressesammansättningarna i Arbetsdomstolen. Därför måste vi gå från ord till handling. Tyvärr är det så. Vi kan inte vänta och se hela tiden. Det är ju det som föreslås av utskottet. Man säger att det är angeläget med en jämn könsfördelning. Man säger att det borde vara så, och att det kommer att bli det på lång sikt. Men hur länge skall vi vänta? Jag beklagar att inte alla kvinnor här i riksdagen kunde ställa sig bakom detta. Vi måste göra handlingskraftiga saker för att få en ändring till stånd. Det kan ju inte vara riktigt att det år 1997 fortfarande finns en så stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller löner och synsättet på arbete - arbetsvärdering. Miljöpartiet anser i övrigt också att det finns en anledning att utreda förhållandet mellan tingsrätt och Arbetsdomstolen. Det är inte så att vi vill skrota Arbetsdomstolen, men det finns tvetydigheter som borde utredas. Det finns principiella skillnader mellan de mål som handläggs i tingsrätt som första instans och de mål som Arbetsdomstolen prövar som första instans. Frågan är då om nuvarande ordning när det gäller de mål som prövas i tingsrätt som första instans, t.ex. anställningsskyddstvister, och som sedan kan överklagas till Arbetsdomstolen är tillfredsställande. Det handlar om två helt skilda domstolar där rättens sammansättning och kompetens skiljer sig åt. Men vi återkommer i den frågan eftersom vi inte hade en reservation den här gången.
Herr talman! Det finns ju ett alternativ till, Kia Andreasson. Det är att ni stöttar vårt förslag att vi avskaffar Arbetsdomstolen, om det nu är ett så stort problem med att de fackliga representanterna fortfarande är män i stor utsträckning. De fackliga organisationerna är verkligen ägnade att konservera missförhållanden på arbetsmarknaden. Så långt kan vi vara överens. Jag kan inte exakt hur det ser ut i de allmänna domstolarna i dag. Men jag vet att mer än hälften av dem som söker sig till domarbanan nu är kvinnor. Om man vill uppnå fler kvinnliga ledamöter i de olika sammansättningarna i domstolarna, är det väl väldigt bra att dessa mål förs över till allmän domstol. Där har vi snart jämvikt, om vi inte redan har det. Inom några år har vi förmodligen kvinnlig övervikt där.
Herr talman! Miljöpartiet tycker att det skulle vara värdefullt med en utredning. I det här läget kan vi inte säga att vi skall lägga ned Arbetsdomstolen som moderaterna säger. Det är vi absolut inte beredda att säga. Jag tror att det finns anledning att behålla Arbetsdomstolen, men det finns stora komplikationer i dag. Det är inte helt tillfredsställande. Det var det vi menade i vår motion. Sedan är det glädjande, som Christel Anderberg säger, att det blir fler kvinnor inom juridiken. Men det finns fortfarande värderingar och praxis som är så konserverade att det är svårt att se en snabb ändring på den punkten även om det finns en ljusning. Det är därför förslaget i reservationen behövs.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas flera motioner som tar upp frågan om s.k. drograttfylleri. Samtliga motioner avstyrks. Utskottet har flera gånger tidigare behandlat liknande motionsyrkanden och också anfört att det finns starka skäl att se över rattfyllerilagstiftningen när det gäller narkotika och liknande preparat. Utskottet har också tidigare menat att en möjlig åtgärd kan vara att införa en reglering som anger tillåtna gränsvärden för narkotika på liknande sätt som för alkohol. En naturlig frågeställning var då enligt utskottet om det vore lämpligt och möjligt att införa s.k. nollgräns för narkotika och liknande droger i trafiken. I september 1996 överlämnade Drogfylleriutredningen ett betänkande, Droger i trafiken, där vare sig gränsvärden eller s.k. nollgräns för narkotika föreslogs. Jag tycker att detta är förvånande. Drogmissbruket sprider sig alltmer. Offren för missbruket tycks bara bli alltfler. Offren för missbrukarna blir också alltfler. Nyligen timade fruktansvärt grova våldshandlingar också här i vår närhet, i vårt land, som antyder hur omtöcknad den drogade blir och vilka destruktiva krafter som då kan släppas loss. Vi arbetar för att stoppa narkotikan i samhället. Självklart måste vi då också arbeta för att stoppa narkotikan i trafiken, bl.a. genom en lagstiftning där narkotika juridiskt likställs med alkohol i trafikhänseende. För det är ju så att många trafikolyckor i dag orsakas av bilförare som är påverkade av alkohol, narkotika eller andra droger. Bilförare som är påverkade av narkotika eller andra droger utgör sannolikt en lika stor trafikfara som de förare som är påverkade av alkohol. Centerns mening inte tillräckliga möjligheter att ingripa mot den drogpåverkade bilföraren. Enligt vår mening bör bilförare som är narkotikapåverkade dömas på samma sätt som de som är berusade av alkohol. Varken alkohol eller narkotika hör ihop med bilkörning. Kombinationen innebär presumtiva mordredskap. Polisen bör få möjlighet att rutinmässigt kontrollera förares drogpåverkan enligt motsvarande förutsättningar som i dag gäller för alkoholutandningsprov. Det bör vara tillräckligt att den drogpåverkade föraren har en viss halt narkotika i kroppen. Teknik och analysmöjligheter för att säkerställa droghalterna finns enligt uppgift redan i dag utvecklade. Det finns också internationellt accepterade tröskelvärden som borde kunna användas som riktmärken. Det bör finnas en principiell nollgräns för narkotika i trafiken. Något annat har vi inte råd med. Vi är skyldiga vår omvärld detta. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 i justitieutskottets betänkande 3.

Fru talman! Precis som påtalades under behandlingen av socialutskottets betänkande i går, finns det anledning att säga att det är olyckligt att motioner väckta för långt över ett år sedan inte behandlas förrän nu, alltså efter mycket lång tid. Men dessa motioner har aktualitet också i dag. Det har hänt alltför litet på detta reformområde. Sex motioner har väckts varav två partimotioner från Folkpartiet och Centern. Ingen enskild åtgärd skulle spela så stor roll för en ökad trafiksäkerhet som om helnykterhet fick råda i trafiken. Det skulle radikalt minska antalet omkomna och svårt skadade i trafiken. Därtill kommer fördelen att om alla människor accepterade tanken att vara som man säger spik nykter i trafiken, vore det en reform som inte skulle belasta statskassan. Tvärtom skulle man erhålla stora materiella och mänskliga vinster. Dessutom är en helnykter trafik en förutsättning om vi ens skall komma i närheten av vad kommunikationsministern har uttalat önskemål om, nämligen den s.k. nollvisionen, som skall debatteras senare här i eftermiddag. När det gäller mätmetoder och påföljder vid trafiknykterhetsbrott visar det sig att såväl forskning som aktivt opinionsarbete har skördat framgångar. Sverige var ju tidigt ute. Som andra land i världen införde vi Då var metoden omstridd och motarbetad. Nu är den accepterad i hela världen. Vi startade i och för sig relativt högt med gränsvärden på 0,8 %. Sedan gick det via 0,5 % för att 1990 komma ned till 0,2 %. Det visar sig att det går att förändra genom medicinska och tekniska framsteg. Det visar sig också att det, trots en trög opinion och i vissa fall ett starkt motstånd bland vetenskapare och politiska instanser, går att driva frågan framåt. Påföljdsfrågan har också spelat en roll. Den aktiva rehabilitering som numera, sedan 1990, är kopplad till påföljden, har ett utomordentligt stort värde. Ändå återstår det att komma fram till vad jag och många med mig, främst inom motororganisationerna, skulle vilja kalla för den principiella nollgränsen, dvs. att man drar en logisk slutsats av sina påståenden att trafik och alkohol inte hör ihop. Kvar skulle bara finnas ett utrymme som skulle garantera rättssäkerheten. Nu är detta utrymme lagt ovanpå gränsvärdet, vilket i realiteten innebär att vi har en betydligt högre gräns än 0,2 %. Den siffran skall adderas med som gör att gränsvärdet i realiteten ligger ytterligare ett stycke högre. Sänkningen som genomfördes 1990 är värdefull. Det är intressant att länder som i alkoholpolitiskt avseende har en mindre sträng syn än Sverige nu ser ut att följa efter. Danmark och Frankrike har sänkt från sina höga 0,8 till 0,5 %. I Norge ligger det ett lagförslag på Stortingets bord med ett förslag på en gräns, liksom Sverige, på 0,2 %. Så till den andra delen av rattfylleriproblemen, nämligen andra droger än just alkohol. Av betänkandet framgår att utskottet förutsatte att arbetet med att åstadkomma gränsvärden för narkotiska preparat skulle ske skyndsamt. Den uppmaningen är på väg att bli tre år gammal. Orsaken är självfallet tvåfaldig: Den ena är att det har varit en medicinskt-tekniskt svår fråga. Men där har skett framsteg. Den andra orsaken har varit det motstånd och den kluvenhet som Justitiedepartementet har uppvisat. Den utredare som tillsattes och de direktiv som skrevs medgav inte den långtgående reformering som hade varit angelägen att få. Men också här ser det ut som om opinionen skördar framgångar. Justitieministern, som har haft en ganska avvaktande, för att inte säga negativ hållning till gränsvärden, har i sommar gjort uttalanden som väcker förhoppningar. Hon uttalade i Nyheterna i TV 4 den 16 augusti att man över huvud taget inte får vara påverkad av de droger som vi vet påverkar en så att man är trafikfarlig. De arbetar med ett lagförslag som innebär att om det går att påvisa en sådan påverkan av en drog, skall personen dömas för rattfylleri. Så långt justitieministern. Jag hälsar den deklarationen, som jag vill uppfatta som en tydlig vilja att nu äntligen åstadkomma en förändring, med stor tillfredsställelse. Det finns anledning att återupprepa utskottets ord att det bör ske med just skyndsamhet. I fråga om nollgräns eller inte slirar utskottsmajoriteten betänkligt. Först för man ett resonemang om hur stor fara för trafiksäkerheten det skulle vara med droger i trafiken, för att sedan trassla in i sig i ett straffrättsligt resonemang. Jag tror att det är viktigt att i likhet med reservanterna slå fast att lagstiftningen måste utformas så att det är otillåtet att föra fram en bil med narkotika eller andra droger i kroppen. I likhet med alkoholutandningsproven skall sådana prov kunna tas rutinmässigt och utan "skälig misstanke". Skulle kravet om en principiell nollgräns åsidosättas när det gäller narkotika, skulle vi hamna i den mycket motsägelsefulla situationen att det är förbjudet och kriminellt att över huvud taget befatta sig med narkotika, men att det är tillåtet att i ringa grad vara narkotikapåverkad om du sätter dig i en bil. Tala om makabra situationer! Fru talman! Så till sist frågan om den s.k. eftersupningen. Också här finns ett krav som återkommer och växer i styrka. Detta har framkommit efter att jag har haft kontakter med ett antal länspolismästare och ansvariga för polisens operativa trafikövervakning. Utskottets påstående att problemet är relativt litet har inte på något sätt styrkts. Att anföra att det skulle vara av rättssäkerhetsskäl som man säger nej till en reform är också märkligt. Det är föga trovärdigt att vad jurister och politiker klarar i Norge skulle vara en omöjlighet i Sverige. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen under hemställanspunkten 1.

Fru talman! Jag vill egentligen endast utnyttja tiden för att först och främst yrka bifall till reservation 1. Vidare vill jag understryka vikten av att detta lagstiftningsärende handläggs skyndsamt. Jag har uppfattat att det råder en bred enighet inom utskottet och över alla partigränser om att det här är en fråga som måste lagregleras med full respekt för att det är tekniskt svårt och att man måste ta hänsyn till rättssäkerhetens krav. Med detta sagt, måste man samtidigt notera att justitieministern tog ett initiativ redan den 12 januari 1995 om att få till stånd en lagreglering inom detta område. Nu förutskickas en proposition våren 1998. Det är inte tillfredsställande att det tar så lång tid. Tidigare talare har redan sagt det: Detta måste handläggas med större skyndsamhet. Det står också i utskottsmajoritetens skrivning. Det förefaller inte som att pekpinnarna från utskottet träffar rätt. Vi kommer inte att acceptera en fördröjning i lagstiftningsärendet.

Fru talman! Det är angeläget att vi får en ny lagstiftning mot drograttfylleri. Vi vill minska olyckor och incidenter i trafiken och uppnå en bättre trafiksäkerhet. Den nuvarande lagstiftningen fyller inte en sådan funktion. Justitieutskottet har tidigare uttalat att det bör bli ändringar i lagstiftningen och att det bör bli bättre möjligheter till kontroll av narkotika och andra preparat. Det råder inga delade meningar om att det behövs reglering och att en sådan bör komma till stånd snarast. Kravet på ökad nykterhet i trafiken har lyfts fram med hjälp av de förändringar som har genomförts, bl.a. att sänka promillegränsen för alkohol. Men med drograttfylleri har det inte skett någon förändring. Det måste stå klart för var och en att det inte bara är alkohol utan även andra droger som inte hör ihop med bilkörning. Det finns undersökningar som visar att problemet med drogpåverkade förare växer. Den ökande konsumtionen av läkemedel i samhället och narkotikans utbredning talar för en sådan ökning. Under senare år har två utredningar belyst hur vi skall angripa drogerna i trafiken. Det är dels en departementspromemoria där olika sätt att effektivisera bestämmelserna om drograttfylleri har analyserats, dels Drograttfylleriutredningen som provat olika möjligheter till en användbar reglering för att förbättra trafiksäkerheten. Utredningarna visar att det här inte är någon enkel fråga. I en reglering måste vi komma åt både de legala och de illegala drogerna. Det gäller narkotika och narkotiska preparat. Det gäller olika läkemedel och lösningsmedel. Reglerna måste vara utformade för att främja trafiksäkerheten. De skall också förmedla det pedagogiska budskapet att droger som innebär en fara inte skall förekomma i trafiken. Allmänna straffrättsliga principer måste gälla. Naturligtvis får rättssäkerheten för den enskilde individen inte försämras. Drograttfylleriutredningen har i sitt betänkande inte föreslagit en s.k. nollgräns, dvs. gränsvärden för narkotika och andra droger. Man har föreslagit förändringar i fråga om straffansvaret för s.k. kliniskt rattfylleri och ökade möjligheter för polisen att kontrollera om en förare är drogpåverkad. Utredningen har remissbehandlats. Jag menar att det är oerhört viktigt att den här svåra frågan verkligen ges tid för beredning. Det pågår en sådan i departementet. En lagrådsremiss väntas under våren. Reservanterna, dvs. Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna, önskar få ett förslag redan under hösten. De vill att utskottet skall ge regeringen detta till känna. Det är lika angeläget att vi får ett skyndsamt förslag som att vi verkligen får ett instrument för att kunna ingripa mot drograttfylleriet. Därför kan jag inte se att man inte kan vänta till dess att beredningen är klar. Det måste få ta den tid det tar så att vi får ett förslag där vi verkligen kan komma åt drogerna i trafiken. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag tar fasta på att företrädaren för utskottsmajoriteten säger att det är angeläget att få en förändring. Birthe Sörestedt underkänner också den nuvarande lagstiftningen. Det gör att vi är överens i den delen. Jag kan instämma i hennes principiella deklaration. Men sedan har jag ett par frågor. Birthe Sörestedt säger att detta inte är så enkelt. Det är ett riktigt påstående. Vidare säger hon att vi måste hålla isär illegala och legala preparat. Jag förstår inte riktigt vad Birthe Sörestedt menar med det. Det spelar väl mindre roll om det är förskriven narkotika eller medicinska preparat som är olämpliga vid bilkörning eller om det är illegalt införskaffade sådana. Det är ju lika illa ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det kan knappast vara ett problem att få en rågång i den delen. Sedan säger Birthe Sörestedt att utredningen har remissbehandlats och att det pågår ett arbete. Men jag tycker att det avslöjar - och det påvisade också Åbjörnsson - att det finns en tröghet i detta. Det skulle varit välgörande - och det kan ju Birthe Sörestedt reparera nu - att ge en direkt uppmaning till Justitiedepartementet, som av och till har visat en negativ hållning både till att skynda på och rent av till att komma med ett lagförslag, att höja tempot nu. Det är inte så oväsentligt om det kommer ett förslag i höst eller till våren. Det handlar om att rädda människoliv i trafiken.
Fru talman! Det väsentliga, Elver Jonsson, är att vi får en lagstiftning som gör att vi kan få bort de droger som är en trafikfara. När jag talade om legala och illegala läkemedel menade jag att det finns personer som använder läkemedel som är helt legalt utskrivna. Dessa personer kan därför inte dömas till ansvar på samma grunder som när det gäller narkotika och narkotikalagstiftningen. Personer som använder legalt utskrivna läkemedel skall också kunna färdas i trafiken, men vi måste kunna ha gränser, bevisning och ett sätt att ingripa om de är en fara i trafiken. Utredningen har bl.a. tagit upp detta.

Man måste kunna kontrollera detta.
Fru talman! Birthe Sörestedt klarade inte att försvara den förspillda tid som har gått genom den tröghet som har funnits på departementet. När det gäller lagstiftningen kontra förskrivna läkemedel är det lika illa ur trafikssäkerhetssynpunkt. Nu behövs det självfallet information till sådana patienter som använder den typen av medicin och preparat. Läkaren måste upplysa om detta. Samtidigt är det viktigt att informera om att detta är ett helt omöjligt intag för andra när de skall ut i trafiken. Jag tror att vi måste bli tydliga på den punkten. Jag skulle önska att Birthe Sörestedt anslöt sig till den del av riksdagen som är beredd att driva på och förutsätta att Justitiedepartementet lägger in något av en överväxel i den här frågan. Historiskt vet vi hur det är. Det är inte alltid tack vare departementet som det har hänt saker på det här området, utan det har skett trots det, och det har skett med riksdagens medverkan.
Fru talman! Utgångspunkten för regleringen måste vara trafiksäkerheten. Det är naturligtvis viktigt att vi så snart som möjligt, när man har berett detta, får en lagstiftning som kan förhindra att det sker olyckor och incidenter i trafiken. Det är viktigt att vi får en förbättrad trafiksäkerhet. Vi är helt överens om att vi vill ha det så snart som möjligt.
Fru talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Birthe Sörestedt säger att det inte råder några delade meningar beträffande behovet av att en reglering kommer till stånd. Jag är litet otålig över att det så ofta hänvisas till utredningar och beredningar. Självfallet måste saker och ting utredas och beredas, men under tiden som utredningen sker kan vi konstatera att narkotikamissbruket sväller och att antalet trafikoffer på grund av det här bruket stiger. Jag vidhåller den ståndpunkten att lagstiftningen bör ändras och att det givetvis bör ske så snart som möjligt. Jag förutsätter att vi allihop jobbar för att stoppa narkotikan i trafiken med de verkningsfulla metoder som jag är övertygad om finns i dag. Min fråga är: Är Birthe Sörestedt villig att nu, efter tre års utredande, hjälpa till att påskynda den här lagstiftningen?
Fru talman! Sivert Carlsson kan väl inte mena annat än att den här tekniskt svåra frågan måste utredas och beredas. Man måste ta hänsyn till remissinstanser och annat. Jag förmodar att vi har samma uppfattning om det. Vi har också samma uppfattning att det skall ske skyndsamt och att vi behöver den här lagstiftningen så snart som möjligt, och vi får gemensamt hjälpas åt så att så sker.
Fru talman! Tack för ett positivt svar. Jag tolkar det så. Men politik är att vilja, och ibland prioriterar man saker och ting olika. Tack för svaret.

Fru talman! Anledningen till att Miljöpartiet inte har reserverat sig i detta betänkande är just att beredningen av ärendet pågår. En proposition skall enligt utskottet presenteras våren 1998. Drograttfylleriutredningens betänkande Droger i trafiken överlämnades ju i september 1996 till regeringen. Denna utredning har analyserat innebörden i gräns och nollvärden. Det kan finnas effekter för sjuka människor som kommer att hindras att köra bil utan att ha nedsatt körförmåga. Dessa människor kan vara beroende av bilen i sitt arbete osv. Detta är inte svart eller vitt. Det är alltid mycket mer komplicerat när man börjar forska i ämnet. Det behöver kanske utformas undantagsregler osv. Vi har inte hunnit att sätta oss in i alla dessa problem. Därför är det mycket viktigt att läsa remissvaren och de utlåtanden som finns där för att få insikt i de olika problemställningarna. Departementet bereder ärendet och skall, som sagt, komma med ett förslag till våren. Jag ansluter mig till utskottets bedömning att det pågående beredningsarbetet bör avvaktas, men att förslag från regeringen inte får dröja. De måste absolut komma till våren. Detta får inte förhalas. Även Miljöpartiet är mycket angeläget om att det införs lagar. Slutsatsen är alltså att Miljöpartiet vill införa bestämmelser när det gäller droger i trafiken. Vi är lika angelägna som reservanterna, men vi väljer att avvakta beredningen av ärendet eftersom den är så nära förestående.

Fru talman! Det finns ingen stor anledning för mig att driva detta ärende eftersom de som har fogat reservationer till betänkandet inte är närvarande i salen. Jag vill bara säga att det är ett enigt utskott som står bakom det mesta av det vi har skrivit i betänkandet. Det finns några reservationer, men jag finner ingen anledning att diskutera dem nu, eftersom mina medkombattanter inte är här. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan och samtidigt avslag på alla reservationer som finns i betänkandet.

Fru talman! Som sades föreslås i propositionen om mer tillgänglig kollektivtrafik att tillstånd till färdtjänst inte behöver meddelas om den sökande kan tillgodose sitt transportbehov på annat sätt. Så sades i propositionen. Den funktionshindrades ekonomiska förhållanden skall således enligt regeringen vägas in i beslut om tillstånd. Centerpartiet delar inte den uppfattningen, vilket är framfört motionsvägen. Syftet med propositionen är att färdtjänst skall ses som en trafikfråga - inte som ett bistånd. Det är, menar vi, den enskildes funktionshinder och inte den personliga ekonomin eller personens hemförhållanden som skall avgöra vem som är färdtjänstberättigad. Jag är säker på att funktionshindret för den enskilde ofta i sig är tillräckligt besvärande och att det inte behöver fyllas på med ett nagelfarande och ett ifrågasättande av den funktionshindrades personliga och ekonomiska förhållanden. Jag är glad över att såväl socialutskottet som trafikutskottet är av den uppfattningen och tillbakavisar regeringens förslag i denna fråga genom att i betänkandet föreslå en förändrad lagtext vad avser sjunde paragrafen. En mening i regeringens förslag lyder: "Om den sökande kan tillgodose sitt transportbehov på annat sätt, behöver tillstånd dock inte meddelas". Förändringen innebär att denna mening utgår. På så sätt behandlas färdtjänst som en trafikfråga och inte som en fråga om bistånd. Det länder utskottet till heder. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till hemställan i betänkandet om tillgänglig kollektivtrafik.

Fru talman! Regeringens proposition om mer tillgänglig kollektivtrafik innebär ett framsteg i arbetet att underlätta för kommuner och landsting att inom ramen för huvudmannaorganisationen planera och samordna all trafik, alltså även färdtjänstresorna. Att vi i den nya lagstiftningen behandlar färdtjänst som en transportform och inte, vilket sker i dag, som en form av bistånd, är ett framsteg som vi moderater kraftfullt vill markera att vi ställer oss bakom. I regeringens ursprungliga förslag ingick en begränsningsregel som innebar att tillstånd ej skall medges om den som söker om rätten till färdtjänst kan tillgodose sitt transportbehov på annat sätt. Regeringen blottlägger här en inställning som från våra moderata utgångspunkter är helt oacceptabel och medger en total godtycklighet när det gäller att avgöra hur transportbehovet på annat sätt kan tillgodoses. Självfallet är det den sökandes funktionshinder och inga andra skäl som skall utgöra grunden för om tillstånd till färdtjänst skall medges eller ej. I det yttrande som socialutskottet avgett i ärendet framgår det tydligt att man där delar vår bedömning av vilka kriterier som avgör om färdtjänsttillstånd kan beviljas. Att även trafikutskottet nu ställer sig bakom detta synsätt tycker vi är positivt. Därmed kan den plump som regeringen satt i protokollet raderas ut. Fru talman! Med det förslag som nu är på väg att antas ges det ökade möjligheter för kommuner och landsting att inom ramen för huvudmannalagen hantera såväl färdtjänst och riksfärdtjänst som ordinarie kollektivtrafik. Det skapar enligt vår mening ekonomiska incitament för bättre samordning i trafikutbudet, samtidigt som avvägningen mellan ökad handikappanpassning av fordonen och investering i specialfordon handläggs av en och samma instans. De ekonomiska incitament som förslaget inrymmer i förening med det redan beslutade statliga investeringsbidraget öppnar enligt vår mening möjligheten att påskynda handikappanpassningen av kollektivtrafikens infrastruktur. Fru talman! En av de principiella förändringarna i det nya lagförslag som vi just nu hanterar innebär att rätten att utfärda färdtjänsttillstånd för såväl kommunal som riksfärdtjänst kan delegeras till den länstrafikansvarige oavsett om denne är ett aktiebolag eller om verksamheten bedrivs i någon annan form. Jag vill dock här understryka vikten av att en sådan tillståndsgivning får tillämpas endast efter det att den sökandes hemkommun avgett ett yttrande i frågan. Enligt förvaltningslagen, som här har sin tillämpning, medges den sökande rätten att i domstol pröva myndighetens beslut. Beträffande avgiftsfrågorna, som ingående behandlas i betänkandet, sammanfaller vår uppfattning huvudsakligen med den som Handikapputredningen angett. Vi menar att den funktionshindrade så långt som möjligt skall kunna leva ett normalt liv. Eftersom färdtjänstresor är en ersättning för eller ett komplement till kollektivtrafik bör enligt vår mening taxesättningen följa samma principer. Vi delar utskottsmajoritetens förslag att avgifterna måste vara skäliga och inte får överstiga tillståndsgivarens självkostnad. Fru talman! Det förevarande lagförslaget ger enligt vår mening goda förutsättningar till en ökad samordning av färdtjänstresandet och den konventionella kollektivtrafiken. På det operativa området har lämnats stor frihet för länsansvariga att inom lagförslagets ramar själva utforma verksamheterna. De ekonomiska incitamenten är tydliga, och det är vår övertygelse att såväl ekonomin som alla kategorier kollektivresenärer skall uppleva förändringarna som positiva. Vi förväntar oss att de förändringar som sker skall gå i positiv riktning. I ett avseende vill dock regeringen och utskottsmajoriteten binda trafikutövarna vid ett krav som vi upplever som både onödigt och byråkratiskt. I 3 kap. 6 § fastläggs att länstrafikansvariga skall upprätta en trafikförsörjningsplan. Trafikutskottet skriver i detta betänkande på s. 16 följande: "Någon närmare reglering finns dock varken av planens innehåll eller av hur den bör antas. Trafikförsörjningsplanernas form och standard varierar också betydligt mellan olika län. Enligt utskottets mening utgör trafikförsörjningsplanen ett viktigt dokument för att få till stånd en helhetssyn på kollektivtrafiken i länen, en plan som även bör innefatta åtgärder för att skapa en mer tillgänglig och miljöanpassad kollektivtrafik". Fru talman! Våra länstrafikbolag är i dag stora och professionella hanterare av kollektivtrafikproblemen. Ägarinflytandet från kommuner och landsting är en viktig faktor när det gäller att uppnå balans mellan ekonomiska, miljömässiga och operativa mål. Att ansvaret för färdtjänstfrågorna nu ännu tydligare integreras med uppgiften att snabbt och effektivt erbjuda kollektiva transportmöjligheter är ett naturligt led i utvecklingen. De för kollektivtrafiken ansvariga förfogar över teknik och kunskap om hur balansen mellan ägarinformation och bibehållen effektivitet skall kunna hanteras. Att i lagtext reglera och kräva att särskilda trafikförsörjningsplaner skall upprättas betraktar jag som ett utslag av en blandning mellan klåfingrighet och storebrorsmentalitet. Framgångsrika länstrafikbolag har för sin verksamhet planeringsinstrument som uppfyller de lokala och regionala kraven, och det anser vi vara det viktigaste. Vi menar därför att den del av lagtexten som säger att framtagande av trafikförsörjningsplaner skall vara obligatoriskt är onödig och bör mönstras ut. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 3 i betänkandet.

Fru talman! Jag vill inleda med att be utskottet och talmannen om ursäkt för min dåliga planering. Det var ett litet missöde som jag hoppas inte skall inverka i alltför hög grad på det jag skall säga. Vi är väldigt glada över att trafikutskottet, efter att ha remitterat den här propositionen till socialutskottet, har bestämt sig för att markera en väldigt tydlig förändring i propositionen i fråga om synen på färdtjänst och riksfärdtjänst. På s. 9 i betänkandet skriver utskottet angående färdtjänsttillstånd: "Socialutskottet erinrar i sitt yttrande om att syftet med att ersätta bestämmelserna om färdtjänst i socialtjänstlagen med en särskild lag om färdtjänst är att färdtjänst fortsättningsvis skall behandlas som en transportform och inte som en form av bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå. I konsekvens härmed anser socialutskottet att det endast är den enskildes funktionshinder som bör få läggas till grund för bedömningen av om tillstånd till färdtjänst skall meddelas. Omständigheter som den sökandes ekonomiska förhållanden eller någon närståendes tillgång till bil bör således inte påverka avgörandet. Enligt socialutskottet bör därför den andra meningen i första stycket i regeringens förslag till 7 § lag om färdtjänst utgå." Det här ställer sig trafikutskottet bakom. Det är förstås en stor förändring i förhållande till regeringens syn på färdtjänst och den lagstiftning som finns. Motsatsen skulle vara att människor med funktionshinder inte räknas som egna individer utan i samhällets ögon på grund av sitt funktionshinder alltid vara tvungna att vara beroende av en närstående. Det här synsättet bygger på en människosyn och en inskränkning i individens frihet som Miljöpartiet de gröna vänder sig emot, inte bara i fråga om funktionshindrade utan även i fråga om kvinnors ekonomiska makt i samhället, barnens rätt, äldres rätt och invandrares rätt till att på så jämlika villkor som möjligt verka och leva i ett samhälle som fullvärdiga individer. Vi vänder oss alltså emot en förlegad människosyn, som bygger på att vissa människor skulle vara dömda att ligga andra människor till last. Tillsammans, solidariskt, kan vi hjälpas åt att skapa frihet för alla människor. Det är klart att det är en lättnad att socialutskottet och trafikutskottet nu förespråkar samma linje, men tyvärr lyckas utskotten inte vara konsekventa fullt ut. Vad gäller själva färdtjänstvillkoren, dvs. hur lagen omsätts i praktiken, gäller nämligen andra skäl för bedömning. Den tidigare bedömningsgrunden lydde: "I konsekvens härmed anser socialutskottet att det endast är den enskildes funktionshinder som bör få läggas till grund för bedömningen av om tillstånd till färdtjänst skall meddelas." Nu kan helt plötsligt kommunalekonomiska skäl räknas in i bedömningen. Visst är det så att kommunalekonomiska omständigheter påverkar utbudet av transport till alla kommuninvånare. Jag håller med om det. Men de funktionshindrade utgör ju faktiskt en mindre grupp, och kostnaden för kommunerna för transporter räknat per individ är högre för den här gruppen än för resten av kommuninvånarna. Vilka blir konsekvenserna av det här? Jo, jag tror att kostnaden för färdtjänst inte kommer att räknas in i det allmänna utbudet av kommunala transporter och därmed slås ut över hela servicen, utan färdtjänsten kommer att betraktas som ett eget utgiftsområde. Kostnaden kommer då att bedömas utifrån det enskilda anslaget och därmed se väldigt hög ut. Mot den här bakgrunden är det förstås lättare för en kommun att inskränka den funktionshindrades rätt till färdtjänst. Kommunen kan alltså åberopa kommunalekonomiska skäl för att inskränka antalet resor. Lagtexten stipulerar att det skall finnas ett skäligt utbud. Ordet "skäligt" i en lagtext är ingen garanti för att det inte skulle kunna ske betydande inskränkningar eller begränsningar. Jag tror att det finns en risk för att glappet mellan sparniten på färdtjänstens område och handikappanpassningen av den övriga kollektivtrafiken kommer att bli större. Det talas t.ex. i betänkandet om nödvändigheten av att minska antalet "icke nödvändiga resor". Men vem bedömer vad som är en nödvändig resa? Vem ifrågasätter att en person som just satt sig på ett tunnelbanetåg skall genomföra en nödvändig resa? Är det t.ex. onödigt att åka i väg och hälsa på vänner några gånger i veckan? Är det inte nödvändigt att åka i väg för att titta på en utställning eller gå på bio? "Icke nödvändiga resor" är en formulering som enligt min mening kränker de funktionshindrades rätt att vara fria individer i ett samhälle som redan begränsar deras möjligheter just på grund av funktionshindret. Beträffande den invändning vi har skrivit i vår motion om begränsningen av antalet resor säger utskottet att det än så länge är så få kommuner som ägnar sig åt detta. Det är definitivt inget betryggande svar, eftersom det betyder att man i den utvärdering som aviseras med väldigt stor sannolikhet kommer att acceptera en viss inskränkning i vissa kommuner. Det är något vi inte kan ställa upp på. Med det här vill jag yrka bifall till reservation nr

Fru talman! Jag konstaterar att Lars Björkman och jag är överens om att det för en väl fungerande trafikförsörjning krävs trafikförsörjningsplaner. Vi skiljer oss dock i synen på om krav skall finnas på hur planerna skall se ut och hur de bör antas. Till grund för utskottets uppfattning vill jag nämna att det i dag råder stor variation på hur trafikförsörjningsplanerna ser ut. I de flesta län är man ambitiös. I andra län är man dock inte lika duktig och nöjer sig enligt vad jag har hört i princip med att häfta ihop länets tidtabeller till en bunt som sedan skickas ut till bl.a. länets kommuner för samråd. Jag tycker att detta exempel talar för att trafikförsörjningsplanerna bör stagas upp, särskilt i ett läge när planen enligt den nya lagstiftningen får ökad betydelse för kollektivtrafikens handikappanpassning. Jag kan instämma i mycket av vad Elisa Abascal Reyes sade om färdtjänstvillkoren. Vi får följa frågan. En utredning skall ju se över detta, och det finns möjlighet att återkomma och åtgärda brister som kan finnas. Med det vill jag än en gång yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på alla reservationer.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för min försenade ankomst. Ingen annan kan ta ansvar för den än jag själv, och skammen skall jag själv också bära. Claes-Göran Brandin har gett mig möjlighet att ta upp sakfrågan, vilket jag är tacksam för. Jag vill inte påstå att hans nyss framförda argument stärker mig i tron att det finns något viktigt skäl för att ålägga de olika trafikhuvudmännen att upprätta en trafikförsörjningsplan. Egentligen är den så tandlös, sett ur regeringens synpunkt, att man inte på något sätt kan ålägga företagen att göra förändringar, förbättringar eller andra avvikelser. Som jag sade i mitt anförande upplever jag att detta är en klåfingrighet. Framför allt är det en kvarleva från en gammal lagstiftning som man nu använder sig av för att på något sätt ge statsmakten möjlighet till legal insyn i de länsansvarigas verksamhet. Det blir en insyn som inte ger möjlighet att göra några korrigeringar. Jag tycker nog att vi skall betacka oss för sådana här meningslösa lagparagrafer och i stället inrikta oss på de vitala frågor som tangeras i det här sammanhanget. Det är dem vi skall sikta in oss på och ge största möjliga respekt för.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 5 och 9. Den här propositionen handlar om nollvisionen och det trafiksäkra samhället. Jag vill börja med att ge några siffror om hur det ser ut i dag. År 1989 dog 904 människor i trafiken, 5 790 blev svårt skadade och 17 741 lätt skadade. År 1996 omkom 537 människor i trafiken, 3 837 blev svårt skadade och 16 973 lindrigt skadade. Detta trots att antalet bilar har ökat och trots att trafikmängden över huvud taget har ökat. Man borde egentligen tycka att det här är en bra utveckling. Antalet dödade och skadade går ned. Med det borde man kanske nöja sig och acceptera situationen. Men det tycker inte vi. Vi tycker att man i princip inte kan acceptera att människor dödas eller skadas på vägarna. Det skall man särskilt inte göra när man vet att det går att stoppa och när man t.o.m. många gånger vet hur man skall stoppa det. Det finns en rörelse som heter En Rökfri Generation. Kanske skulle vi bilda en organisation eller en rörelse som heter Den skadefria generationen. Det är precis vad nollvisionen handlar om. Den bygger alltså på insikten om att det inte är olyckan i sig som är problemet. Det är den skada som olyckan åstadkommer som är själva problemet. När man inser det här, förstår man att man också måste lösa problemet på ett annat sätt. Det är svårt att förutsäga olyckor och därför är det svårt att förebygga dem. Däremot vet vi väldigt mycket om vad som inträffar när skadorna väl har uppstått. Orsakerna kan vara tusentals olika. Men till syvende och sist är det två faktorer som avgör vad som inträffar när olyckan väl har hänt. Det är dels hur kraftigt våld som människan utsätts för, dels vilket motstånd den enskilde har när han eller hon utsätts för det här våldet. Ingen av oss är felfri. Inte heller har vi ännu fått felfria bilar. Dessutom är faktiskt livet både ovisst, osäkert och oförutsägbart. En morgon är det plötsligt halka, trots att väderleksrapporten har lovat sol och varmt väder. Älgar springer faktiskt över andra vägar än dem där det står varningstecken. Ibland är vi inte riktigt på vår vakt när vi talar i mobiltelefon eller har bråkande ungar i baksätet. Dimma och brådska är inte heller någon bra kombination i trafiken. Vi har dålig skyltning, vi kan ha fel på vindrutetorkare, på ljuset, tjälskott förekommer, lekande barn. Det finns alltså tusen och tusen oförutsedda händelser som orsakar de här trafikolyckorna. Det nollvisionen handlar om är alltså att för det första göra de här misstagen så små och obetydliga som möjligt, dvs. förebygga olyckor. Om olyckan trots allt inträffar skall man för det andra ha en trafikapparat som är så utformad att man kan förebygga de skador som uppträder. Om olyckan ändå inträffar skall det för det tredje finnas personal som på ett snabbt och professionellt sätt kan ta hand om de skadade. Vägverket, som ligger bakom nollvisionen, tycker att det här är en lönsam investering. Man räknar med att trafikskadorna i dag kostar 20 miljarder kronor. Därtill kommer allt annat, alla men, sorg och smärta hos dem som kanske överlever och som får leva ett halvt liv. Vi moderater ställer upp på nollvisionen. Vi anser målet med noll skadade och noll dödade vara en riktig vision. Egentligen är det inte något nytt inom trafikområdet. Både flyg och järnvägstrafik har haft de här visionerna sedan länge. Vi tycker också att det är rimligt att ansvaret för att köra säkert och skadefritt skall delas mellan trafikanterna och dem som utformar vägsystemet. Vi tycker att det är riktigt att man har satt upp den här nollvisionen. Det är en förutsättning för att nå fram. Däremot delar vi inte alla de olika förslagen på hur man verkligen skall nå dit. Först och främst tycker vi att det är viktigt att människor måste förstå vad den här visionen går ut på. Det är ett helt nytt synsätt när det gäller hur man skall ta ansvar för sig själv och sin trafik. Därför tror vi mycket på attitydfrämjande arbete. Vi tror också att det är viktigt att den här typen av reformer, som att få möjlighet att sänka hastigheten till 30 km, sker på ett sådant sätt att inte respekten för hastighetsnedsättningar minskar ännu mer. Risken finns att man gör så i dag och att vi alltså får en försämring av trafiksäkerheten på det sättet. Dessutom tycker jag att det är oerhört viktigt att se på transporter, rörlighet, bil, tåg, ja, ni vet att jag också gillar cyklar. Det är en frihetsfråga. Det är inte bara viktigt för vår ekonomiska utveckling, det är också viktigt för oss att kunna röra oss fritt. Därför känner jag att det är viktigt att säga emot regeringen här. Då och då tycker jag att det andas en viss fientlighet mot trafik över huvud taget. Det kan kanske gälla oss stockholmare särskilt. Därför är det inte genom att minska trafikarbetet som vi skall nå nollvisionen. Själva utmaningen i detta ligger just i att trots att trafikarbetet ökar, skall vi nå fram till nollvisionen. Regeringen säger i propositionen, fru talman, att man inte kan uppskatta de långsiktiga kostnaderna för att uppnå nollvisionen. Men det tycker jag att man måste börja göra. På samma sätt som man kan se att trafikskadorna uppgår till 20 miljarder, måste man kunna räkna fram hur mycket nollvisionen får kosta att genomföra. När jag har sagt det måste jag naturligtvis säga att människoliv är ovärderliga. Människoliv kan inte räknas i pengar. Trots det kan det inte få kosta vad som helst. Det är också lätt att dölja sig bakom den här visionen och dra på sig onödigt stora kostnader, och det är vi moderater emot. Sedan vill jag ta upp en fråga som ligger i nollvisionsarbetet. Det var Vägverkets förslag att man skulle minska antalet orter där förarprov skulle få avläggas från 138 till 43 och senare till 66. Här är faktiskt utskottet enigt, och det tycker jag är mycket bra. Det här var ett sådant förslag där man tog uppnåendet av nollvisionen till intäkt för den stora förändringen. Nu blir det så att man ser över körkortsutbildningen, och antalet orter är kvar. Det tror jag att både blivande körkortsinnehavare och bilskolor är tacksamma för. Det är vi också. Jag vill faktiskt också säga att vi inte kan ställa upp på en del av de förslag som regeringen lägger fram. Vi tror att de inte kommer att föra oss närmare nollvisionen, och de är onödigt byråkratiska och dyra. Först och främst gäller det att vi har ett skattesystem som i dag missgynnar säkra bilar, eftersom det är viktbaserat. Det betyder att extra säkerhetsutrustning beskattas hårdare. Det kan vi inte ställa upp på. Kommunikationsutredningen, KOMKOM, kom med liknande förslag om att det skall bli dyrare med tyngre fordon. Forskningen försöker nu ta fram lättare fordon som är säkrare och fordon som drar mindre bensin. Men än så länge är vi inte där, och till dess måste vi ändra skatten så att det blir en låg skatt även på säkra bilar. Regeringen vill också starta en ny myndighet som skall ta hand om trafikinformatiken. Det är ett viktigt område. Men vi anser att den skall skapas av marknaden, därför att då kommer den att utvecklas på rätt sätt och snabbare. Den här nya tekniken växer mycket fort. Dessutom finns det redan myndigheter, som NUTEK och Konsumentverket, som arbetar med de här frågorna. Därför behövs det färre myndigheter och inte fler på det statliga området, utan fordonsutvecklingen bör ske på den privata marknaden. Det tredje området som jag vill ta upp är det som handlar om att de som har drabbats av olyckor skall bli omhändertagna snabbt och bra. Vi menar att sjukskrivningarna skall tas hand om av trafikskadeförsäkringen, i stället för som det är i dag. Vi tror att hela området då skulle bli mer intresserat av att snabbt ta hand om de olycksdrabbade men också få till stånd en annan diskussion om hur t.ex. trafikinformatiken skall utvecklas. I dag finns inte det intresset, i och med att sjukskrivningarna inte alls är kopplade till att en olycka har skett genom en trafikolycka. Min förhoppning är självklart att vi skall nå nollvisionen fort och till så låga kostnader som möjligt, när det gäller både människor och annat.

Fru talman! Jag vill inleda med att instämma i Lars Björkmans sista inlägg i den förra debatten, om personligt ansvar. Miljöpartiet de gröna tror, till skillnad från Moderaterna, att den stora ödesfrågan för trafiksäkerheten är inte enbart konkreta åtgärder. Det handlar också om vägtrafiken skall öka eller inte. Andelen människor som skadas eller dör i trafiken kommer att öka om trafiken ökar. Risken för olyckor kommer också att intensifieras med trängsel och med ökad belastning på våra vägar. Vi anser då att trafiksäkerhetsmålet, nollvisionen - som vi självfallet stöder och som grundar sig på en självklar människosyn - måste konkretiseras och även omfatta delmål. Ett av delmålen måste vara att få ned bilåkandet i storstäderna. Det måste helt enkelt minska till förmån för trafiksäkrare transportslag, t.ex. kollektiva transporter. Risken för en resenär att skada sig eller dö är mycket mindre i den kollektiva trafiken än i biltrafiken. Det är alltså fullt rimligt att ställa sig bakom den linje som vi föreslår, att man också inriktar sig på att informera aktivt om alternativen till bilåkandet och framställa dem på ett attraktivt sätt och även se till att åtgärderna blir attraktiva. Det är en viktig trafiksäkerhetsåtgärd, enligt vår mening. Ett annat område som för oss i Miljöpartiet är oerhört viktigt är barnens trafiksäkerhet. I dag tog jag del av uppgiften att 86 % av babyarna färdas med bilbälte i barnstol. Det är utmärkt. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att barnens trafiksäkerhet inte är ett eget reformområde. Jag tänker bara på vad som har hänt det senaste dygnet. I går kväll skadades en pojke allvarligt i Stockholm när han klev av bussen och hamnade under den. Över huvud taget kan man säga att uttrycket "barn är mjuka och bilar är hårda" gäller fortfarande - ingenting har förändrats där. Just därför att barn är en särskilt utsatt grupp i trafiken skall de också prioriteras i trafiksäkerhetsarbetet. Det är också ett uttalande och ett ställningstagande som riksdagen har ställt sig bakom tidigare, men det måste omsättas mer konkret och bli ett eget reformområde i det gällande nationella trafiksäkerhetsprogrammet. På samma sätt anser vi att större arbete bör läggas ned från Vägverkets sida när det gäller kvalitetssäkring av skolskjutsar, att Vägverket aktivt skall informera kommunerna och hjälpa dem i detta kvalitetssäkringsarbete. Det finns många andra saker som Miljöpartiet har motionerat om, men jag kommer inte att ta upp dem. Det gäller t.ex. trafiksäkra småbilar, att vi måste gå från ett bränsleslukande bilsamhälle till ett samhälle med bilar som är betydligt effektivare och lättare, detta av miljöskäl. I arbetet på väg dit måste det utvecklas trafiksäkrare småbilar. När det gäller cykeltrafiken skulle jag bara kort vilja säga att trafikpolitiken och planeringen av cykelbanor tyvärr skiljer sig från kommun till kommun och från län till län. Detta är någonting som måste genomarbetas. Vägverket borde egentligen satsa mer aktivt på detta. Allvarliga skaderisker uppstår för cyklisterna på grund av själva planeringen av cykelvägarna, och det finns direkta punkter där olycksrisken är extra stor. När det gäller transport av farligt gods skulle vi vilja ha en större likställighet mellan vägtrafiken och andra transportslag. Man bör eventuellt överväga en tillståndsplikt för transport av farligt gods på väg. Det är inte bara bränsle och kemikalier som transporteras på väg, utan det senaste exemplet är att kadaver, bl.a. salmonellasmittade kadaver, fraktas till anläggningen i Stenstorp, som heter Konvex. Invånarna i området kring anläggningen har drabbats på det sättet att de har hittat kadaverdelar längs vägen som har ramlat av bilarna. De är otroliga infektionshärdar och direkt farliga för människor. Det är någonting som borde kunna åtgärdas, men frågan är om det går inom gällande lagstiftning. När det gäller körkort är vi medvetna om att det finns många frågetecken kring yngre förares beteende i trafiken. Det är klart att den diskussionen skall föras i samband med körkortsfrågan. Vi vill också uppmärksamma den del som handlar om äldres funktion i trafiken. Vi vill inte hamna i diskussionen om huruvida man skall införa väldigt starka restriktioner, dvs. helt ta bort möjligheten för äldre människor med viss nedsättning i körförmåga eller behålla den fullt ut. Vi tror att man måste anpassa körkortet efter nedsättningen i funktionerna. För den som har dåligt mörkerseende eller dålig hörsel kan det vara mindre negativt i vissa körsituationer, och en ökad differentiering skulle göra det möjligt för många äldre att behålla körkortet även när de har nedsatt förmåga. Ett dagsljuskort skulle t.ex. kunna övervägas, och ett körkort som inte gäller på motorvägar är en annan variant. Internationella erfarenheter av ökad differentiering för äldre har också varit goda. Det betyder att man har kunnat behålla en frihet för äldre människor att ha kvar sin bil och kunna köra. Jag vill yrka bifall till reservationerna nr 2 och nr

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag helt delar Elisa Abascal Reyes inställning att Vägverket borde ägna mer tid åt cykelvägar. Jag motionerade förra året om att det borde bli ett stomnät även för cykelvägar. Anledningen till att jag begärde replik var att jag reagerade mot Elisa Abascal Reyes fientliga inställning till persontrafik i stora städer. Om det fanns en fungerande kollektivtrafik skulle vi självfallet kunna använda oss av den, men så länge det inte finns en fungerande kollektivtrafik i någon stor stad i Sverige måste vi tycka att det är självklart att människor skall få transportera sig på det sätt som är det bästa. Det gäller särskilt barnfamiljer och äldre. Jag förstår inte den här fientliga inställningen. Jag hör ju att Elisa Abascal Reyes samtidigt säger att de äldre skall få behålla sina körkort därför att det är en frihetsfråga.

Fru talman! Vår fientliga inställning, som Birgitta Wistrand talar om, har vi diskuterat i många sammanhang. Jag vill inte använda uttrycket fientlig inställning. Den största anledningen till att vi vill minska bilåkandet i storstäderna är att miljö och hälsokonsekvenserna är så pass allvarliga. Vi är inte beredda att fortsätta i det här systemet och ta risken med så allvarliga konsekvenser för såväl natur som barn. 400 barn besöker akutmottagningarna varje år i Stockholms län på grund av luftföroreningar i den yttre luften. Det är anledningen. Birgitta Wistrand överdriver när hon säger att det inte finns någon fungerande kollektivtrafik. Jag åkte tunnelbana till jobbet i morse. Det gick alldeles utmärkt. Det var många hundra tusen med mig som gjorde det. Man får inte överdriva. Vi vill inte förbjuda bilismen. Däremot vill vi begränsa användandet mera. Vi tror att det är en betydelsefull del i trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär ju att risken för olyckor minskar om fler människor använder ett mindre utsatt trafikslag.
Fru talman! Då krävs för det första en väl fungerande kollektivtrafik. Det är bra för Elisa Abascal Reyes att hon kan resa kollektivt till jobbet, men det är många som inte kan det. Det är många som har små barn och som inte tycker att de kan dra ned dem i tunnelbanan. Syftet att minska bilismen i städer är självklart gott. Vi vet också att många av dem som tar bilen gör det i onödan. Då vore det väl bättre att lära människor när man skall ta bilen i stället för att vara fientlig och säga nej och komma med förbud. Jag tror inte att förbud har någon effekt.
Fru talman! Först vill jag understryka att vi aldrig någonsin har talat om förbud för biltrafiken. Däremot har vi talat om ekonomiska styrmedel för att minska bilåkandet. Vi har ett budgetförslag i år, liksom många andra år, och en aktiv politik för att förbättra kollektivtrafikens möjligheter. Vi är alltså inte fientliga till resandet, utan formen. Birgitta Wistrand säger att det är en frihet för vissa människor. Det är klart att det är en frihet, t.ex. för äldre. Men bilåkandet och bilismen som system är inte en frihet. Det är ett gissel för de 40 % astmatiker t.ex. som vi har i Stockholmsregionen. Det här måste man ta med i beräkningen. I motionen, som jag är övertygad om att Birgitta Wistrand har läst mycket noggrant, har vi talat om att aktivt informera och att aktivt stimulera människor att använda ett annat trafikslag. Vi har inte försökt att tvinga människor att ta med sina barn i tunnelbanan. Det är alltså en kombination av ekonomiska styrmedel, information och förbättringar av befintligt kollektivtrafiksystem.

Fru talman! I dag debatterar vi trafiksäkerhet här i kammaren. Det är inte något unikt med det. Trafiksäkerhet har diskuterats många gånger tidigare. Det som är unikt är sättet vi debatterar trafiksäkerheten på. Regeringen har överlämnat en inriktningsproposition angående nollvisionen. Det är med utgångspunkt i den vi i dag debatterar. Nollvisionen bygger på en insikt. Insikten går ut på att det inte är olyckan i sig som är problemet. Problemet är den skada som olyckan förorsakar. När man väl inser det ser man också att det finns en lösning. Många myndigheter och organisationer har del i arbetet att göra vägtransportsystemet så säkert som möjligt. Det handlar naturligtvis om riksdag, regering och kommuner. Men det handlar också om Rikspolisstyrelsen, länsstyrelserna, domstolarna och landstingen. Tillsammans stiftar vi lagar och övervakar människors beteende i trafiken. Frivilligorganisationernas arbete får vi absolut inte underskatta. De gör ett mycket stort arbete, och ett mycket värdefullt arbete. Det finns många fler som är engagerade i det här arbetet. Jag kan nämna försäkringsbolagen, trafikskolorna och många andra. Det nuvarande systemet bygger helt på att trafikanterna följer gällande normer, lagar, regler och råd. De förutsätts vara allmänt förståndiga, försiktiga och alltid fatta riktiga beslut. Det fungerar givetvis inte alltid på det sättet. Därför måste trafiksystemet vara organiserat så att vanliga människors misstag inte utlöser en katastrof. Det innebär inte att individen slipper undan sitt ansvar, men det innebär att individen inte längre själv skall bära hela ansvaret, som det faktiskt har varit hittills. När en bilförare för ett ögonblick är ouppmärksam vid landsvägskörning skall det inte leda till en så kraftig krock med en annan bil att utgången blir dödlig eller ger livslånga skador. Detsamma gäller om föraren kör av vägen. Går det då verkligen att undvika sådana här skador? Ja, det går. Vi kan sätta upp mittbarriärer så att det inte finns några möjligheter att frontalkrocka. Vi skall ha sett till att det inte finns några alltför hårda hinder att drabbas av om vi kör av vägen. Eller också måste hastigheterna vid sådana tillbud vara så låga att det inte blir några svåra följder. Ett annat sätt är att minska krockkraften med hjälp av deformationszoner på bilarna. Om en fotgängare är ouppmärksam för ett ögonblick får inte heller det kunna leda till att en bil eller buss kör ihjäl honom eller henne. Det mest radikala är att fotgängare och fordonstrafik skiljs åt helt och hållet. Där det inte är möjligt måste vi försäkra oss om att hastigheten hålls så låg att skadorna inte blir så svåra att de leder till döden eller invaliditet. Fru talman! Nollvisionen förutsätter en helt ny ansvarsfördelning för vägtransportsystemets trafiksäkerhet. Ansvaret måste vara delat mellan trafikanterna och de s.k. systemutformarna. Med systemutformare avses offentliga och privata organ som ansvarar för utformning och drift av olika delar av vägtransportsystemet, t.ex. vägarna, fordonen och transporttjänsterna. Detta berör naturligtvis också dem som ansvarar för de olika stödsystemen för en säker vägtrafik, såsom regelverk, utbildning, information, övervakning, räddning, vård och rehabilitering. Systemutformarna måste ha det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets hela säkerhetsnivå. Trafikanterna är liksom tidigare skyldiga att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. De skall följa trafikreglerna. Om trafikanterna inte tar sin del av ansvaret på grund av t.ex. bristande kunskap och acceptans eller bristande förmåga, eller om personskada uppstår eller riskerar att uppstå av andra orsaker måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder i den mån det krävs för att motverka att människor dödas eller skadas allvarligt. En utredning kommer att tillsättas för att bl.a. klargöra hur det allmännas och näringslivets ansvar för trafiksäkerheten kan och bör preciseras. För att främja trafiksäkerheten föreslår regeringen att förutsättningarna för att inrätta en organisation med uppgift att stödja privata och offentliga organ vid upphandling av fordon, väginformatik och annan ny teknik inom fordonsområdet skall utredas. I dag förekommer ingen naturlig efterfrågan på de nya systemlösningarna. Därför tycker vi att det är av stor vikt att frågan utreds. I dag finns det flera intressanta tekniska systemlösningar inom fordons och väginformatikens område. Det handlar i det korta perspektivet främst om bältespåminnare och alkolås. Litet längre fram kan det även bli aktuellt med elektroniska körkort och intelligenta farthållare. I samband med att jag nämner det tycker jag att det är på sin plats att nämna att regeringen liksom utskottet anser att den personliga integriteten är mycket viktig att bevaka när man utvecklar och introducerar de här nya systemlösningarna. Fru talman! Av de personer som dör till följd av trafikolyckor avlider ungefär 2 3 efter ankomsten till sjukhuset. Endast ett fåtal dör under själva ambulanstransporten. Sverige har en högre andel dödsfall utanför sjukhus än andra länder i västvärlden. Både nationella och internationella studier visar att tiden mellan olyckan och den första adekvata vårdinsatsen i många fall är avgörande för överlevnad och grad av hälsoförlust. För att kunna ge adekvat vård med kort insatstid krävs det effektiva transporter. Med vägburen ambulanstjänst är tidsfaktorn ganska given och kan i princip inte ändras. Tidsåtgången vid en ambulanstransport varierar mellan olika tätorter och olika delar av vårt land. Tillgängligheten till ambulanshelikoptrar är en viktig faktor för att snabbt möjliggöra kvalificerade medicinska insatser och för att vid behov snabbt och skonsamt transportera patienter till sjukhus med erforderliga vårdresurser. Utifrån denna insikt skall förutsättningarna för ett sammanhängande system med ambulanshelikopter utredas. Regeringen föreslår också att kommunerna skall få en möjlighet att införa en hastighetsbegränsning på 30 km/tim vid blandtrafik i tätbebott område. En sådan inriktning kommer att medföra att tätortens gatunät i större utsträckning anpassas till gåendes och cyklisters villkor. Det är viktigt att denna möjlighet för kommunerna hanteras på ett sådant sätt att de går att försäkra sig om att begränsningen accepteras och efterlevs. För att långsiktigt kunna säkerställa detta krävs det en samordning och samverkan mellan olika byggnadstekniska åtgärder, väginformatik, trafikövervakning, opinionsbildning och riktad trafikinformation. Statens väg och transportforskningsinstitut beräknar att med de sänkta hastigheterna skulle antalet trafikdödade i tätbebyggt område kunna minskas med Utbildning är en mycket viktig fråga för trafiksäkerhetsarbetet. Regeringen föreslår bl.a. att en utredning skall tillsättas för att utreda den framtida förarutbildningen. Man betonar att det är viktigt att belysa förutsättningarna för att introducera en körkortsutbildning i etapper, dvs. en stegvis körkortsutbildning. I samband med detta har ett enigt utskott uttalat att den av Vägverket planerade minskningen av antalet provorter där förarprov får avläggas inte skall genomföras i avvaktan på att den aviserade utredningen om ett nytt system för förarutbildningen är klar. När det gäller utbildning och information ser Vägverket för närvarande över frågor som rör skolans arbete med trafikfrågor. Denna utredning skall ge förslag till mål, strategi och metodik som syftar till att stärka och integrera arbetet med skolbarns trafiksäkerhet. Fru talman! Detta är en inriktningsproposition. Regeringen har på riksdagens bord lagt fram ett förslag till ett helt nytt sätt att tänka inom trafiksäkerhetsarbetet. Propositionen innehåller inte ett koppel av konkreta förslag, dem får vi återkomma till. I nuläget handlar det om att anamma det nya tänkandet, att förankra det ute bland medborgarna och att förbereda via utredningar och annat inför kommande beslut. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Lena Sandlin har alldeles rätt i att detta är en ny vision som diskuteras. Jag gick inte in så mycket på detta. Men en sak som borde ha samband med att en sådan här vision förverkligas är att man preciserar behoven med t.ex. delmål. Att riksdagen uppställer delmål visar att man markerar att man delar ansvaret mellan det offentliga och individen när det gäller trafiksäkerheten. Jag skulle vilja höra litet mer om detta. Jag har läst betänkandet. Men vad är det stora problemet med att utforma delmål för att på ett mer allvarsamt sätt komma nära nollvisionen? Sedan vill jag också beröra detta med barns säkerhet. Skulle det inte ge en betydande skjuts för barnens trafiksäkerhetsarbete om man utformade detta till ett eget reformområde inom det nationella trafiksäkerhetsprogrammet? Min tredje fråga gäller kollektivtrafik och den diskussion som jag tidigare hade med Birgitta Wistrand. Kan socialdemokraterna och Lena Sandlin se något samband mellan att folk väljer ett annat transportslag med mindre olycksrisk, t.ex. kollektivtrafik, och en minskning av risken för olyckor?
Fru talman! Vägverket har en trafiksäkerhetsplan med olika områden som är prioriterade, och den gäller naturligtvis fortfarande. Vad vi nu gör är att vi kompletterar med en långsiktig inriktning såsom nollvisionen innebär. Jag tycker att det som Elisa Abascal Reyes efterfrågar är väl tillgodosett. Det är klart att barnen är en oerhört viktig grupp i trafiksäkerhetsarbetet. Det är just därför som riskerna skall minska mer för barn än för oss vuxna, vilket också nämns i Vägverkets rapport. Sedan vill jag också berätta för Elisa Abascal Reyes att Barnombudsmannen har uttalat en stor glädje över nollvisionen, eftersom den gynnar barnens säkerhet. Den tredje frågan handlade om kollektivtrafiken. Det är naturligtvis värdefullt att få fler människor att använda kollektivtrafik. Det är därför som Vägverket under det här året i sitt regleringsbrev fick ett uppdrag att för regeringen redovisa en sammanhållen strategi för både information och utbildning i syfte att påverka attityder och beteende hos allmänheten, och detta just för att förbättra miljön, för att få en högre trafiksäkerhet och ett större användande av kollektivtrafiken.
Fru talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är glädjande att socialdemokraterna via det regleringsbrev som man sänt till Vägverket ser att det finns ett klart samband mellan trafiksäkerhet och ökad övergång till kollektivtrafikanvändning. Jag vill återkomma till detta med delmålen. Oavsett Vägverkets arbete riskerar visionerna att försvinna ut någonstans i tomma intet. Det vore klart positivt om riksdagen angav konkreta delmål med specificeringar om hur långt man skall nå - och då talar jag inte om ett visst antal döda - när det gäller insatser och åtgärder för att förebygga skador. Det vore alltså positivt om det fanns sådana mål. Jag ser en uppenbar risk att visionen försvinner ut i tomma intet i vackra fraser om detta inte konkretiseras mera.
Fru talman! För ungefär två år sedan föddes tankarna på och idéerna om nollvisionen. Jag är oerhört stolt och glad över att vi efter så oerhört kort tid kan behandla denna vision här i riksdagen. Det långsiktiga målet för nollvisionen är att den innebär ett mycket förändrat sätt att tänka på trafiksäkerhetsarbetet. Elisa Abascal Reyes kan säkert återkomma i framtida debatter om trafiksäkerhet när det gäller de konkreta frågorna. Som sagt, detta är en inriktningsproposition.
Fru talman! Det är roligt att Lena Sandlin är så glad och lycklig över att det har kommit fram en nollvision i fråga om vägtrafiken. Egentligen borde man fråga sig: Hur kommer det sig att den inte har kommit tidigare eftersom det har funnits en sådan inom övriga trafikområden? Men jag lämnar detta och går i stället över till två andra frågor. Den första frågan gäller detta med att det rör sig om en inriktningsproposition. Det betyder att man inte kan satsa på allting. Inriktningen kan inte omfatta alla frågor. Här handlar det mycket om att utarbeta en strategi och göra prioriteringar. Skall denna inriktningsproposition få kosta hur mycket som helst, eller skall man satsa på några strategier och hur mycket får de kosta? Hur skall man bedöma vad man skall satsa på? Det vore oerhört viktigt att få reda på, och det borde ha funnits med i den s.k. inriktningspropositionen. Den andra frågan som jag vill ta upp är att Lena Sandlin presenterade en nyhet här om att det skulle tillsättas en utredning om helikoptertransporter. Vi har faktiskt en reservation där vi tycker att sjukskrivning när det gäller trafikskador skall betalas av den obligatoriska trafikskadeförsäkringen. Jag skulle då gärna vilja ge Lena Sandlin uppslaget att den frågan kanske kunde komma med i utredningen om helikoptrarna. Det kanske skulle kunna passa. Tiden från olyckan fram till dess man får vård är ju så väsentlig för hur man sedan klarar sig.
Fru talman! Det är klart att man alltid kan önska att bra idéer hade kommit fram tidigare. Den här frågan började vi jobba med 1994 när vi återtog regeringsmakten, och jag tycker att vi på ett mycket snabbt sätt har kommit fram till en proposition och ett betänkande här i riksdagens kammare. Birgitta Wistrand vill veta vilka områden som det kommer att satsas konkret på. Jag vill då återigen hänvisa till att detta är en inriktningsproposition. Ett antal ämnen redovisas i propositionen där det tillsätts utredningar och där man vill titta närmare på olika delar. Där kommer förändringar förmodligen att föreslås inför denna kammare. Birgitta Wistrand tar upp helikoptertransporterna och vill koppla den frågan till sjukskrivning vid trafikolyckor och hennes system med försäkringar i stället för det generella systemet. Jag ser ingen koppling på det sättet att Helikoptertransportutredningen skulle behöva lägga in sådana aspekter i sitt arbete. Helikoptertransportutredningen skall naturligtvis titta på möjligheterna att skapa ett heltäckande nät över hela landet, och vi får sedan ta ställning till hur det kommer att se ut framöver.
Fru talman! Min fråga när det gäller inriktningspropositionen och strategi handlar mer om hur mycket pengar regeringen har att lägga på det här området. Är de pengarna obegränsade? Finns det hur mycket pengar som helst? I vilket härad hade regeringen tänkt satsa? Det är mycket viktigt för oss i kammaren att få svar på frågan vad man har tänkt satsa på. Det var synd att Lena Sandlin inte godtog mitt förslag om helikoptrarna, men det är inte mycket att göra åt det. Jag vill också, fru talman, för tids vinnande yrka bifall till reservation 1.

Följande statsråd kommer att delta: statsrådet Statsrådet Thage G Peterson besvarar allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag vill vädja till såväl dem som frågar som dem som svarar att göra det så kort som möjligt, så att många av kammarens ledamöter får tillfälle att ställa frågor.

Herr talman! Jag har en fråga som jag i dagens situation ber att få ställa till statsrådet Thage G Peterson. Båstads kommun har häromdagen tvingats sätta i verket den beredskapsplan som gäller vid krigs-, krisoch katastroflägen, detta beroende på den allvarliga miljösituation som uppträtt i samband med tunnelbygget genom Hallandsåsen. Detta kostar väldigt mycket pengar för kommunen, och det har måst göras för att tillfredsställa de krav som kommuninvånarna ställer. En fråga i det här sammanhanget är: Vem kommer att stå för de här kostnaderna? Kommer de personer och företag som har drabbats av de här miljöproblemen att ersättas av staten intill dess att frågorna avgjorts i domstol osv.? Jag hoppas att statsrådet i dag kan ge en liten synpunkt på det.
Herr talman! Låt mig innan jag svarar på Ingvar Erikssons konkreta fråga få säga några ord som inledning, med hänsyn till att jag vill beteckna det som har inträffat som en allvarlig händelse, på gränsen till katastrof. Statsministern sade i gårdagens partiledardebatt att det som hänt vid Hallandsåsen är oförsvarligt. Banverket och entreprenören Skanska har polisanmälts av Båstads kommun, och polisutredningen får visa Banverkets och Skanskas eventuella försummelser. Enligt uppgift har statsåklagare Pihlsgård i Malmö beslutat inleda en förundersökning om giftutsläpp vid tunnelbygget genom Hallandsåsen. Det gäller misstankar om miljöförstöring. Banverket har, som Ingvar Eriksson känner till, beslutat att göra en fullständig miljörevision av hela tunnelprojektet, och jag utgår från att den allra bästa svenska och internationella expertisen kommer att anlitas för att göra denna miljörevision. I går besökte miljöministern och kommunikationsministern Båstad, och deras uppfattning är att Båstads kommun, med den lilla organisation som den har, gjort ett bra jobb i den svåra situationen. Det finns nog anledning för regeringen att se vilka lärdomar man skall dra av det som hänt. En katastrof skall inte behöva inträffa innan man börjar undersöka vilka medel som det arbetas med och om dessa är tillräckliga för att hantera sådana här situationer. Det kommer under resans gång att uppstå många frågor, och många ställningstaganden kommer att behöva göras. Banverket och Skanska är ansvariga för det som har hänt, och i vissa fall kommer kanske också regeringen att få hantera en del frågor. Den fråga som Ingvar Eriksson har tagit upp får komma in i det sammanhanget. Jag vill sluta, herr talman, med att säga att regeringen utgår från att tunnelarbetet genom Hallandsåsen inte kommer att återupptas förrän fullständiga garantier har skapats om att människors hälsa eller naturen inte äventyras.
Herr talman! Jag tackar för det svar som statsrådet ger. Läget är ju väldigt allvarligt, och jag konstaterar att de krav som har ställts under den gångna veckan i stort sett har tillfredsställts. Det är bara beklagligt att de statsråd som besökte området i går inte kunde medverka i dag, men det finns ju fler möjligheter framöver. Jag hoppas att det här kan leda till att de människor som känner en sådan oerhörd oro i dag kan lugnas. Det är kanske det allra viktigaste. Jag vill upprepa min fråga. Det finns företagare och andra som direkt har drabbats av skador. Det är väldigt viktigt att man vid det här tillfället kan klarlägga att de kommer att få sin ersättning för de skadorna. Min fråga är återigen följande: Kommer regeringen att garantera att detta också kommer att ske?
Herr talman! Jag kan av naturliga skäl - och det är jag helt säker på att Ingvar Eriksson inser - inte kommentera om det har begåtts några lagbrott. Jag har förstått att statsåklagaren har inlett förundersökning om giftutsläppet. Polisutredningen har nog inte ens startat men kommer att sättas i gång inom en kort tid. Regeringen välkomnar allt detta. Vi får vänta och se vad som kommer ut av granskningen, men det är helt klart att det kommer att resas väldigt många frågor om det inträffade liksom också ersättningsfrågor. Det får regeringen hantera när de blir aktuella. Vi får då se vilka ersättningsfrågor som kan riktas både mot Banverket och mot Ingvar Eriksson var också inne på ortsbefolkningens intressen. Naturligtvis finns det, av lätt insedda skäl, en mycket stor och befogad oro hos de människor som bor i området. När jag har följt mediebevakningen har jag insett att det finns ett stort behov av information kring riskerna och hur man skyddar sig. Men det gäller också ortsbefolkningens rätt att få ta del av resultaten av det löpande analysarbetet. Jag förutsätter att länsstyrelsen, kommunen och alla berörda myndigheter liksom Skanska och Banverket hjälper till med att ge en så fullgod och öppen information som möjligt till alla berörda. Den punkten är oerhört viktig. Jag tror att Ingvar Eriksson och jag är överens också på det området.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Klingvall. I en partiledardebatt här i riksdagen den 11 juni 1994 sade Ingvar Carlsson följande: "Det är vansinnigt att nu tvinga ytterligare 20 000 kommunalt anställda att lämna sina jobb på daghem, i skolor, på sjukhus och inom hemtjänsten. De behövs där." Det var inte 20 000 som fick gå, utan det blev över 70 000 under den nuvarande regeringens regemente. Det har vidare talats mycket om att det satsas si och så många miljarder. Vi känner t.ex. till satsningen från Sundsvallskongressen. Men vad som är intressant för landsting och kommuner med de här verksamheterna är: Hur mycket blir det kvar netto sedan regeringen givit med ena handen och tagit med den andra? Jag tycker att landsting och kommuner har rätt att få besked om det.
Herr talman! Jag tycker att det här en fråga av sådan karaktär att jag tycker att det kan vara lämpligt att jag besvarar den. Kommuner och landsting påverkas naturligtvis i en rad olika avseenden av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Vi har lagt fast en överenskommelse som innebär att det inte skall göras några minskningar av statsbidragen för den här sektorn. Den har varit en fredad sektor, till skillnad från de flesta andra sektorer, som har fått vidkännas besparingar för att reda upp det konkursbo som vi fick överta 1994. Vi har också en överenskommelse att vi när vi vidtar åtgärder som påverkar kommuner och landsting - de kan gå både uppåt och nedåt - i princip skall kompensera dem för detta, dvs. nollställa detta. Allt detta har varit känt. Vad som är nytt är de två paket - det första kom i vårpropositionen och det andra i budgetpropositionen - som tillför sektorn totalt 16 miljarder kronor genom årslyft till år 2000. Det sker en gradvis höjning under de närmaste åren. Det är 16 miljarder kronor till landsting och kommuner som de inte skulle ha haft, om vi inte hade vidtagit dessa åtgärder. De innebär naturligtvis i en ansträngd ekonomisk situation en behövlig lättnad, som medför att man kan hejda neddragningar av personal och verksamhet och i många fall kan bygga ut och nyanställa. Jag välkomnar att vi har fått den ekonomiska möjligheten och att vi har det utrymmet i statsfinanserna. Vi kan nu göra någonting som var otänkbart för bara ett eller två år sedan.
Herr talman! Så lätt kommer man inte undan en fråga. Det var naturligtvis inte så att Ingvar Carlsson i juni 1994 var helt okunnig om hur landets ekonomi låg till. Han sade ju då att det var vansinne att skicka hem 20 000 personer, men det blev över 70 000 som fick gå. Inte tror jag att Socialdemokraterna var så okunniga. Tala alltså inte om en fredad sektor när över 70 000 personer har skickats hem! I dag får vi från landstinget besked om att kostnaderna måste minska med 1,5 %. Men vi vet från utredningar att det behövs ytterligare 4,5 miljarder kronor för att klara av den åldersstruktur som vi har framför oss. RRV säger i sin prognos att staten under 1998 har tagit av kommunerna 16 miljarder kronor. I så fall blev det ju ingenting kvar.
Herr talman! Det är säkert vansinnigt att behöva göra neddragningar i den kommunala sektorn. Jag beklagar djupt att det har varit nödvändigt att göra det. Det var dock efter en period då Sveriges ekonomi flera år i rad gick tillbaka och statsfinanserna hamnade i ett moras. Det var det största underskottet som något land kunde uppvisa. Det var nödvändigt att ta itu med de problemen, och det har vi på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats med. Vi har lyckats med det i sådan utsträckning att det nu äntligen är möjligt att tillskjuta nya resurser till de sektorerna. Jag är glad över att Alf Svensson och Kristdemokraterna ansluter sig till regeringens förslag. Men jag är mera osäker på vilken politik som skulle bli följden om vi, mot förmodan, i framtiden fick en borgerlig regering där Alf Svensson skulle regera tillsammans med ett mycket större parti som vill sänka skatter och finansiera det genom neddragningar för kommuner och landsting. Jag vill också erinra om att Alf Svensson i juni 1994 ställde sig bakom den beryktade Nathalieplanen, där det som ett av många sparmål ingick att dra ifrån ytterligare 35 miljarder kronor från kommuner och landsting. Dess bättre har vi inte behövt genomföra någon Nathalieplan, men vi har fått sanera det konkursbo som vi fick överta. Visst har det kostat på, men låt oss gemensamt glädja oss över att det nu vänder och att vi kan tillföra vården, skolan och omsorgen nya resurser.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om hur regeringen ser på sjukvården. Under fem sex års tid har sjukvårdens andel av BNP sjunkit. Sverige hör nu till de länder inom OECD-området som har den lägsta sjukvårdsandelen av BNP. Övriga länder inom OECD har tillåtit sjukvården expandera i förhållande till BNP. Har regeringen någon principiell syn på hur stor sjukvården i Sverige skall få vara?
Herr talman! Både sjukvården och en rad andra verksamheter som vi ytterst svarar för med våra gemensamma resurser, med den offentliga sektorn, har fått vidkännas betydande besparingar. Det har varit ofrånkomligt i en ekonomi som tre år i följd i början av 1990-talet minskade - inte ökade, som vi har varit vana vid; detta i ett läge där Sverige av alla länder hade det största underskottet i de offentliga finanserna. Jag beklagar att detta har varit nödvändigt, men återigen säger jag att framtiden ser betydligt ljusare ut. Vi ser nu ut att ha en period, kanske åtskilliga år, framför oss när ekonomin växer i ganska snabb takt. Vi har också i allt väsentligt klarat av den mödosamma saneringen av de offentliga finanserna. Det öppnar för resurstillskott - inte minst till sjukvården, som ju är ett av de områden som vi prioriterar och som framför allt landstingen har ansvaret för. De kommer under de närmaste åren att successivt få ökade resurser. Vi har börjat med det under hösten 1997 och det förstärks successivt fram t.o.m. år 2000.
Herr talman! Det är intressant att få veta vad som är regeringens syn på sjukvården. I USA betraktas sjukvården som en framtidsbransch där det är tänkt att många av de nya jobben skall komma. Men i andra sammanhang kan man höra att sjukvården betraktas som en tärande sektor, som enbart en utgift. Det var den principiella uppfattningen som jag var ute efter att få höra.
Herr talman! Sjukvården är naturligtvis inte en tärande sektor, utan den är i allra högsta grad en omistlig del av vårt samhälle och något som inte bara skall bevaras utan som också skall utvecklas och förstärkas under de kommande åren. Vi kan mäta andelen resurser till denna sektor när det gäller den totala ekonomin i olika länder. Det är riktigt att den andelen ligger högre i USA än den gör i Sverige. Det är en del av sanningen. Det är också sant att det är en mycket ojämnare fördelning mellan olika grupper. Stora grupper i USA har en utomordentligt hög standard, medan betydande grupper har en usel standard, en standard som vi aldrig skall acceptera. Vi skall alltså se till de totala resurserna. Vi skall också se till att de fördelas rättvist. Det är mycket viktigt att vi inte ser sjukvården som en tärande del utan som en del som bidrar till utvecklingen av vårt samhälle.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesministern. Det gäller återuppbyggnadsprogrammet i Bosnien. Jag har erfarit att av de pengar som används bl.a. till att bygga upp bostäder får muslimerna 98 % och serberna 2 %. När det gäller programmet Training and Equipment, som handlar om hur man får utbildning och materiel till den muslimska delen av befolkningen för att skapa ett slags balans efter det embargo som tidigare fanns, blir inte balansen 1-1. I stället är balansen nu 3-1 mellan muslimerna och serberna. Man upplever att sättet att använda världssamfundets resurser resulterar i ökade konflikter och i en stimulans till att använda militärt våld, åtminstone när de fredsbevarande styrkorna dras tillbaka. Hur ser den svenska regeringen på denna utveckling?
Herr talman! Jag håller inte med när det gäller Karin Wegeståls uppgift om att det är en så kraftig snedfördelning att det skulle leda till våld och konflikter. Man måste ha klart för sig att det internationella bistånd som ges till den bosniska federationen är till för att hjälpa människorna och för att understödja Daytonavtalets genomförande. Det villkoret finns med i biståndet. Det innebär att de parter som arbetar i linje med Daytonavtalet får mer av bistånd än de som motverkar detta avtal. Det gäller då det normala återuppbyggnadsbiståndet - inte det humanitära biståndet, som går ut ovillkorligt. Det finns alltså ett politiskt villkor i detta, och så har det varit hela tiden. Jag tycker att det är riktigt att så sker. Det innebär alltså att Republika Srpska har fått mycket mindre än vad resten av federationen fått. Jag hoppas att det blir en förändring i Republika Srpska så att vi kan börja med ett ordentligt återuppbyggnadsstöd där.
Herr talman! Anledningen till att jag är intresserad av att få information här är att jag tycker att det är synd om vi skickar ned skickliga personer som gör ett alldeles utomordentligt arbete och de själva upplever att detta motverkas av återuppbyggnadsarbetets konsekvenser.
Herr talman! Det måste vara de som arbetar i enlighet med de avtal som vi har skrivit under som särskilt premieras i detta sammanhang, så att det blir en politisk påtryckning att alla parter skall göra det. Jag delar uppfattningen att det för människornas skull vore bra om deras politiska ledare också kom till den insikten. Det är bra allmänt för samlevnaden och återuppbyggnaden i hela Bosnien.
Herr talman! Jag har en fråga till näringsminister Anders Sundström om EU:s regionalpolitik. I Norrländska Socialdemokraten fanns häromdagen en rubrik om det stora fiaskot. Det visar sig nämligen att i varenda kommun inom Mål 6-området har befolkningen minskat under de senaste åren. EU-satsningen på inlandet är ett misslyckande. Centerns kommunalråd i Arjeplog säger att man valde fel väg. Är det inte dags nu, när vi ser att EU håller på att utvärdera och förändra regionalpolitiken, att inse att det här var ett misslyckande, att EU var en återvändsgränd som leder till centralisering och ökade klyftor?
Herr talman! Jag skulle vilja säga precis motsatsen till vad Peter Eriksson nu säger. Genom medlemskapet i EU har vi under den femårsperiod som det nuvarande avtalet omfattar kunnat bedriva en kraftfullare regionalpolitik med det stöd som vi får för regional utveckling än vad som hade varit möjligt utan ett EU medlemskap. Utan ett EU-medlemskap hade den ekonomiska tillväxten i Sverige varit långsammare, och därmed hade Sverige haft mindre resurser självt att satsa på regionalpolitiken. Med ett medlemskap har det varit en snabbare tillväxt, och medlemskapet i sig har gett ett inflöde av pengar just till detta område, som har det så besvärligt.
Herr talman! Just i dagarna är det aktuellt med att EU-kommissionen gör ännu en attack för att begränsa och rulla tillbaka den svenska regionalpolitiken. Man har anmält till EU-domstolen det svenska fraktstödet. Det kommer säkerligen att påverka både Norrbotten och Västerbotten. Tror inte ändå näringsministern att de ständiga attackerna och den defensiva svenska regionalpolitiken är dåligt för glesbygden, för Norrlands inland och för Sverige som helhet?
Herr talman! Uppriktigt sagt, Peter Eriksson, har jag väldigt svårt att tro att Sveriges riksdag i ett läge med ett gigantiskt underskott i statsfinanserna skulle ha gjort den mycket omfattande satsning som EU nu gör framför allt i Norrlands inland. Det tror jag faktiskt att även Peter Eriksson inser. Hade hans vilja fått råda hade Norrlands inland fått mindre resurser i dag. Det är riktigt att EU har synpunkter på vårt transportstöd, inte som ett resultat av medlemskapet utan som ett resultat av det EES-avtal som vi tidigare ingick och som reglerar statsstödet. Där anser jag att vi bör ha kvar vårt transportstöd därför att det inte är någonting som snedvrider konkurrensen. Att Volvos hytter i Umeå transporteras med statsbidrag en bit ned efter Norrlandskusten gör det ändå dyrare att skicka hytter från Umeå till Göteborg än om hyttillverkningen låg nere vid Västkusten. Där kommer jag att kämpa mot det regelverk som fanns i EES-avtalet, i den uppgörelse som Sverige gjorde i samband med EU medlemskapet. Men jag drar därför inte slutsatsen att jag vill avstå från EU-medlemskapet som ger högre tillväxt och mer resurser till den ort som bl.a. Peter
Herr talman! Framför mig har jag en artikel från gårdagens nummer av Financial Times. Där kan vi redan i rubriken se att Sverige kan komma att avskaffa förmögenhetsskatten. Det är finansministern som är intervjuad. Han låter vidare omtala att han förbereder en skattesänkning för låg och medelinkomsttagarna, att han för samtal inom regeringen om detta, även om det framgår att det inte är omedelbart aktuellt. Min fråga till finansministern är om han i svenska riksdagen också, eftersom det inte står ett ord om detta i regeringens proposition, vill bekräfta att han förbereder en sådan skattereform. Vidare kan han kanske tala om hur hans samtal med regeringskollegerna i dessa frågor går.
Herr talman! Jag för ett antal samtal med mina regeringskolleger, och jag kan säga att de går mycket bra. Jag är nöjd med de framsteg vi gör. När vi kommer in på skattefrågan tycker jag att vi skall vara försiktiga med att dra slutsatser av rubriksättningen både i svenska och i brittiska tidningar. Det är en klok lärdom. Det här är litet grand att göra en hönsgård av en fjäder. Jag har sagt i en rad olika sammanhang, och det gäller för statsministern och för skatteministern, att vi lever i en alltmer internationaliserad ekonomin, skattebaserna är rörliga - det gäller t.ex. kapitalskatterna - och att vi måste ta hänsyn till detta i den framtida skattepolitiken. När det gäller förmögenhetsskatten har vi nyligen lagt fram ett förslag för att täppa till en del luckor i systemet som skapades av den föregående regeringen för att förhindra att skatteintäkterna bestäms genom skatteplanering och inte genom de beslut som riksdagen fattar. Jag hoppas och utgår från att riksdagen också fattar beslut enligt förslaget. Jag har också sagt att vi långsiktigt kan behöva se över förmögenhetsskatten. Det kan vara svårt att upprätthålla den i dess nuvarande utformning. Det finns inga planer på att avskaffa förmögenhetsskatten. När det gäller inkomstskatten för låg och medelinkomsttagare är det naturligtvis en fråga som vi håller levande. I takt med att budgeten förstärks och i takt med att vi kan skapa ett utrymme är det naturligtvis en av de frågor som vi skall ägna vår uppmärksamhet åt och ta ställning till. Att kunna bereda utrymme för sänkta skatter för i första hand låg och medelinkomsttagare är definitivt någonting viktigt. Men det måste vägas mot andra önskemål. Vad vi kortsiktigt har prioriterat, och det är oerhört viktigt, är att ge mer resurser till vården, skolan och omsorgen. Får vi mera utrymme framöver är en skattesänkning för låg och medelinkomsttagare definitivt möjlig.
Herr talman! Den bild som ges i den här artikeln är onekligen att regeringen prioriterar frågan om skattesänkningar betydligt högre än vad som framgår när man får del av uttalandena här i Sverige. Jag förmodar att den här artikeln i första hand var avsedd för den internationella publiken och inte för den svenska. En följdfråga kan vara: Om nu finansministern inser bristerna med t.ex. förmögenhetsbeskattningen och i hög grad med det förslag som han nyss har lagt fram i riksdagen, kan man inte överväga att göra en större förändring av förmögenhetsbeskattningen redan nu, i stället för att göra detta lapptäcke som regeringens senaste proposition innebär?
Herr talman! Man skall alltid vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av olika tidningsartiklar, de må vara svenska eller utländska tidningar. Jag är väl medveten om att Financial Times läses också i Sverige. Jag läser den själv varje dag. Det vore mig fullständigt främmande att ge en bild till Financial Times och en annan som är avsedd för hemmapubliken. Det är en fullständigt omöjlig tanke att tro att det skulle fungera att göra på det sättet. Jag har gett samma budskap till den journalisten som till alla andra. Att det sedan uttolkas och att det dras slutsatser kan jag inte göra så mycket åt. När det gäller förmögenhetsskatten har vi angripit den värsta av alla orimligheter som skapades av den föregående regeringen, där man har diametralt motsatta regler för aktier beroende på om de är noterade på den ena listan eller på den andra. Man byggde in spänningar och skatteflykt i systemet. Det är detta som vi nu har ingripit emot. En sådan ordning är inte rimlig. Därmed inte sagt att vi har fått ett fulländat system, men det är definitivt ett bättre system än det som har rått hittills. Den långsiktiga reformeringen av skattesystemet är en fråga - nu talar jag inte bara om förmögenhetsskatt utan om inkomstskatt och annat - som regeringen kommer att ägna en stor uppmärksamhet åt. Vi kommer att återkomma i sinom tid. Vi skall väga detta mot önskemål och anspråk på en rad andra områden. Det får aldrig vara så - jag vill understryka det - att skattesänkningar sker med lånade pengar eller till priset av en försämrad välfärd.
Herr talman! Lennart Hedquist frågade om en skattesänkning på förmögenheter. Jag hörde att finansministern avvisade det. Men det finns dock 20 miljarder inlagda i finansplanen som schablonmässigt har tagits upp som skattesänkningar. Det finns ett tämligen stort utrymme för skattesänkningar. För att anknyta till Alf Svenssons fråga: De 20 miljarderna kan också användas för vården och omsorgen, och detta utan att försämra statsfinanserna. Hur skall dessa 20 miljarder, för att anknyta till Lennart Hedquists fråga, läggas ut som skattesänkning? Kan de kanske användas, som Alf Svensson talade om, till vården och omsorgen? 20 miljarder finns utan att försämra givna åtaganden och utan att höja taken. Jo, taken måste man höja om man använder pengarna till vård och omsorg. Men kanske kan vi återkomma till detta senare i en interpellationsdebatt, finansministern? Kanske kan man få ett preliminärt svar, men jag tror att detta ämne förtjänar en riktig interpellationsdebatt.
Herr talman! Det är många som vill vara med och dela på det s.k. utrymme som uppkommer. Observera dock att vi talar om år 2000 - det är flera år framåt i tiden. Jag vill varna för att inteckna några s.k. utrymmen i framtiden. Vi vet inte hur det ser ut om ett, två eller tre år. Det kan hända mycket som gör att bilden blir en helt annan. Det är en begränsad skara som medverkat till att vi nått så långt med saneringen av statsfinanserna. Lennart Hedquists parti har inte bidragit det allra minsta utan tvärtom medverkat till att behovet av sanering uppkom. Lars Bäckströms parti medverkade till en del av saneringen i början av mandatperioden men orkade sedan inte fullfölja. Det är Centerpartiet och Socialdemokraterna som i allt väsentligt stått för budgetsaneringen. Jag tycker faktiskt att de som inte medverkat alls eller inte särskilt mycket skall vara litet försiktiga med att inteckna utrymmen som ligger flera år fram i tiden och som vi inte vet om de kommer att vara bestående.
Herr talman! Det är ju inte vi i oppositionen som angett beloppet 20 miljarder - det är finansministern som redovisat denna siffra! Ära den som äras bör. Vi bidrog konkret med 80 miljarder och vi sträckte oss till miniminivån 114 miljarder. Men tydligen krävdes det riktiga karlatag tillsammans med Olof Johansson för att klara av de resterande 12 miljarderna. I praktiken har ni dock själva gått ned till Vi var ju överens. Varför skall vi låtsas vara oense, finansministern? Det är finansministern som talat om ett utrymme på 20 miljarder. Redovisa hur de skall användas: Till vården eller till skattesänkningar? Och om de skall användas till skattesänkningar - vilka? Nu är tiden knapp, och vi måste nog återkomma i en interpellationsdebatt, Hedquist, Alf Svensson, Bäckström och finansministern. Det här är viktiga frågor som kräver svar, i dag eller i samband med en interpellation.
Herr talman! Det var betydligt bättre kvalitet på Lars Bäckströms senaste inlägg jämfört med det föregående. Det rör sig i rätt riktning. Det är alltid underhållande att lyssna till Lars Bäckström. De 20 miljarderna framkommer av beräkningar som sträcker sig tre år framåt i tiden. Jag vet att det kan ändras snabbt av en rad olika skäl, och det vet nog Lars Bäckström också. Det kanske inte finns några 20 miljarder när vi lägger fram vårpropositionen om ett halvår. Det kan finnas mer och det kan finnas mindre. Det är farligt att teckna in resurser så långt fram i tiden som vi faktiskt inte vet om vi förfogar över. Om vi förfogar över resurser får vi väga olika tänkbara åtgärder och förslag mot varandra. Vården, skolan och omsorgen är oerhört viktiga. Det är därför vi har prioriterat dem, och det är därför vi redan har föreslagit att 16 nya miljarder skall tillföras dessa områden år 2000. Sedan får vi se om det behövs mer och väga det mot andra anspråk som finns. Jag är inte beredd att sätta ned foten nu och tycker inte heller att någon annan skall göra det.
Herr talman! I våras hade vi en särskild debatt om den moderna biotekniken, och då utlovade utbildningsministern en omfattande utredning med en rad konkreta målsättningar. Jag undrar hur långt utbildningsministern har kommit med den.

Herr talman! Det var ett mycket bra och glädjande svar. Jag undrar också om utredningen kommer att rymma mer än det man kallar genteknik, alltså även det som kallas bioteknik. Utbildningsministern ser ut att ha ett bra svar också på den frågan.
Herr talman! Jag önskade i korthetens intresse vara synnerligen kortfattad, men jag kan tala utförligt om dessa direktiv. Detta är en oerhört central fråga, som inte bara berör det som i sträng mening kan kallas genteknik utan även den moderna biotekniken över huvud taget - dess roll i samhället, dess påverkan på samhället och de möjligheter som skapas på många sätt. Det är fråga om både medicinska och kommersiella möjligheter men också om de risker och etiska problem som ofrånkomligen är förknippade med en utvecklad bioteknik. Jag är övertygad om att Lennart Daléus kommer att uppfatta direktiven som ganska alltäckande. Det kommer att bli en parlamentarisk utredning, som utlovats.

Herr talman! Jag har en fråga till finansminister Erik Åsbrink som inte rör något viktigare än arbetslösheten. Den har förvånansvärt nog inte varit uppe här i dag. Vi behöver en större mängd jobb. I morse råkade jag få ett anförande som jag är säker på att också Erik Åsbrink har läst. Det var nämligen Göran Perssons tal till de europeiska socialdemokraterna. Han talar om behovet av handling, handling och handling nu! Annars missar vi chansen att få ned arbetslösheten. Tyvärr fanns i det här anförandet inte några förslag till handling. Men det har förts fram en del förslag till handling av andra och faktiskt också av EU kommissionen. Det gäller bl.a. litet lägre skatter på arbete. Jag tror att man i detta parlament kan räkna med alla riksdagspartier utom Socialdemokraterna när det gäller olika varianter av lägre skatt på arbete. Min fråga är: När avser finansministern uppfylla kravet från statsministern på handling, handling nu för att få flera jobb?
Herr talman! Det kravet uppfyller jag redan genom att lägga fram en rad olika förslag. Vi har gjort det tidigare under mandatperioden, nu senast i budgetpropositionen och vi kommer säkert att vidta ytterligare åtgärder. Jag skall inte här nu räkna upp den långa listan på åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken, inom utbildningspolitiken och när det gäller stimulanser till företagande, infrastruktur, energisektorn och mycket annat. Åtgärderna har i vissa fall genomförts och kommer i andra fall att genomföras vid kommande årsskifte. Jag är övertygad om att dessa åtgärder sammantaget kommer att leda till betydande förbättringar av sysselsättningsläget. Det är viktigt att dessa frågor får större uppmärksamhet inom EU-ramen, inte minst efter att Sverige varit pådrivande under lång tid. Ett toppmöte kommer t.ex. att äga rum i november där dessa frågor står högst på dagordningen. Vi får se vad det leder fram till. Det är bra att man fokuserar mer på detta, men jag menar också att huvudansvaret även i fortsättningen ligger på nationell nivå och inte på EU-nivå. Det är vi i Sverige som har huvudansvaret för att hantera sysselsättningsfrågorna. Ingen annan skall göra det åt oss. Jag tror inte, om nu detta ligger underförstått i Anne Wibbles fråga, att det är av svenskt intresse att utforma något slags överstatlig skattepolitik som medlemsländerna skall rätta sig efter. Jag motsätter mig den tanken. Skattepolitiken skall vi själva bestämma över i Sverige. Det skall ingen annan göra.
Herr talman! Jag delar Erik Åsbrinks uppfattning att vi själva skall bestämma över skattepolitiken. I de olika EU-dokumenten står också att detta skall genomföras på nationell nivå. Men jag vill veta när den svenska regeringen avser uppfylla den svenske regeringschefens, statsministerns, krav på handling, handling nu för att åstadkomma flera arbeten. Kravet borde ju rimligen vara väl förankrat i regeringen. Det är en sak att säga att man har gjort saker och ting - en del är förvisso bra, men ganska mycket är dåligt - men jag utgår ifrån att regeringen inte är nöjd med resultatet. Vi har över 12 % människor som är arbetslösa, och bland människor i arbetsför ålder är över 30 % utan jobb. Det är en katastrof! När regeringschefen i ett socialdemokratiskt tal uppmanar till handling, handling nu, borde man kunna vänta sig att detta också återspeglas i regeringens politik. Det var därför jag frågade. Nu finns en enormt stor möjlighet att få bred uppslutning i riksdagen kring ett förslag till lägre skatt på arbete. Varför är då den socialdemokratiska regeringen så förbaskat sölig?
Herr talman! Jag tror inte att Anne Wibble lyssnade på mitt svar. Då hade det inte varit nödvändigt att upprepa frågan som jag redan har svarat på. Jag pekade på att vi redan har vidtagit en lång rad åtgärder. Jag har inte räknat upp dem alla, eftersom det tar för lång tid, utan jag har pekat ut ett antal områden. Jag kan lägga till vad som kanske är allra viktigast. Det är budgetsaneringen. Vi har i stort sett lyckats eliminera det enorma budgetunderskott Anne Wibble och andra lämnade efter sig 1994. Det har bl.a. medverkat till att vi har halverat räntenivån. Det är en oerhört kraftfull stimulans till svenska företag för att bygga ut, investera och anställa fler människor. Vi ser att resultaten nu börjar att komma. Vi ser en vändning på arbetsmarknaden. Det har än så länge varit en kort tid, och det är mycket kvar. Men vi ser helt klart en uppgång på arbetsmarknaden. Det är inte Det är inte så att AMS-chefen är ute i ogjort väder när han konstaterar uppgången. Det borde Anne Wibble, som sitter i AMS styrelse, vara medveten om. Det är en reell uppgång. Det är en uppgång som vi naturligtvis skall stödja alla sätt och vis. Vi skall jobba vidare med att på olika sätt se till att vi kan möta också de bristproblem som kan uppkomma framöver när ekonomin börjar växa. Vi måste se till att vi får fram fler människor på rätt plats och på rätt jobb. Det är intressant att vi har en sådan diskussion. Nu handlar det om att i vissa fall möta brist på arbetskraft på vissa områden. Det är en diskussion som naturligtvis hade varit otänkbar om det inte är så att vi nu står i en uppgång på svensk arbetsmarknad. Vi kan glädja oss åt att den utvecklingen nu har inletts.
Herr talman! Jag har anmält mig i förväg till en fråga. Jag vill anknyta till det som Anne Wibble sade om handling och förslag för att minska arbetslösheten. Den är trots allt fortfarande hög. Alla klutar måste sättas till för att lösa den frågan. En dellösning som vi från Miljöpartiet länge har fört fram är att införa ett friår. Många kommuner har nappat på det när regeringen nu i två budgetpropositioner har talat om otraditionella medel. I Trelleborg har man fått lov att införa friåret. En arbetslös träder in i den lediges ställe och får en riktig lön och ett riktigt arbete. I de 30 kommuner som ansöker om att få pröva friåret snubblar man nu på målsnöret. Man säger att den arbetslöse som träder in måste vara föremål för åtgärder, och därför kan inte kommunen införa detta. Jag har hört att frågan om att kanske ändra dessa regler så att kommunerna kan införa friåret i dag ligger på regeringens och finansministerns bord. Tänker finansministern medverka till att dessa regler ändras?
Herr talman! Vi ser naturligtvis ständigt över arbetsmarknadspolitiken, olika medel inom den och hur vi kan utveckla dem och anpassa dem efter nya omständigheter. Det kommer säkert att ske också framöver. Det finns inga planer från regeringens sida att lägga fram något förslag om friår. Jag tror också att Barbro Johansson får se att läget på svensk arbetsmarknad är på väg att förändras. Vi står i början av en uppgång. Men det är helt klart en uppgång som är på väg. Nu handlar det inte om att diskutera olika ledigheter för människor. Nu handlar det om att få fram folk till expanderande näringar och yrkesområden som växer. Det handlar helt enkelt om att förse de mest dynamiska och mest växande delarna av svensk arbetsmarknad med kvalificerad, utbildad arbetskraft. Det är där våra ansträngningar skall sättas in. Det är där de från regeringens sida, från Arbetsmarknadsstyrelsens sida och från andra håll kommer att sättas in. Det gäller att få fram folk till där det efterfrågas arbetskraft, och där vi ibland har svårt att möta detta. Det handlar inte om att plocka bort människor från arbetsmarknaden.
Herr talman! De 30 kommuner som i dag väntar på besked, bl.a. Västerås kommun, blir nu väldigt besvikna. De anser att de nuvarande reglerna är en stor käpp i hjulet för dem för att kunna få in människor på arbetsmarknaden. Det har visat sig att människor som har kommit in på arbetsmarknaden genom friåret har fått ett arbete efteråt. Ett fyrtiotal privata näringsidkare har också använt sig av friåret. I Finland har man nu en tvåårig försöksperiod. Där har 7 000 personer fått jobb på detta sätt. Likadant är det i Danmark. Jag hoppas att man inte skall göra dessa kommuner besvikna.
Herr talman! Vi gör stora insatser som också kommer dessa kommuner till del. Jag har redan talat om de generella förbättringarna som kommer steg för steg under de kommande åren. Det finns en rad andra insatser som förutsätter kommunernas medverkan. Det kan vara resursarbeten, åtgärder för att möjliggöra för unga arbetslösa att få jobb, eller åtminstone bli föremål för en åtgärd. Det handlar inte minst om våra jättelika satsningar genom kunskapslyftet. Det handlar över huvud taget om att förstärka utbildning och kompetens. Det är något som i hög grad berör landets kommuner. Vi gör mycket stora insatser, vi tillskjuter mer pengar, och vi ger kommunerna en viktig roll i detta sammanhang. När det gäller friår kommer regeringen inte att lägga fram något förslag. Det är inte den typen av åtgärder som vi behöver nu när utvecklingen på arbetsmarknaden är uppåtgående. Nu handlar det om att få fram folk till de växande näringarna och de yrken där det snart råder en bristsituation. Det är där vi skall rikta in våra ansträngningar. Det är så vi kommer att arbeta från regeringens sida framöver.
Herr talman! Jag skall vända mig till utrikesministern. Utvidgningen av EU är i alla avseenden en mycket central fråga. Den svenska linjen är att vi skall ha en gemensam förhandlingsstart ansökarländerna. Jag såg nu att de nordiska länderna har tagit initiativ till ett arbete med en verksamhetsplan för att stärka det rättsliga arbetet i de baltiska länderna. Det är ett välkommet initiativ. Planen skall läggas fram i god tid före toppmötet där man skall ta ställning till vilka ansökarländer som skall få vara med i första förhandlingsrundan. Min fråga är: Vilken bedömning gör utrikesministern av möjligheterna att åstadkomma gemensam förhandlingsstart? Det är oerhört viktigt utifrån vår utgångspunkt. I det sammanhanget vill jag också ta upp min följdfråga. Moderaterna ställde tidigare upp på den svenska linjen. De har nu anslutit sig till kommissionens uppfattning att man skall låta Estland vara med i första omgången och alltså lämna Lettland och Litauen utanför. Min fråga blir då: Kommer moderaternas agerande att försvåra möjligheterna för oss att driva kravet på en gemensam förhandlingsstart för ansökarländerna?
Herr talman! Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att denna historiska uppgift med processen att öppna EU också för länderna i östra Europa nu får en lyckosam inledning och så småningom ett avslut. I inget av de länder som nu knackar på EU:s dörr är man färdigreformerad, så att de i dag kan bli medlemmar. Alla behöver fortsätta sitt reformverk. Därför är det olämpligt att dela upp länderna i dem som får börja förhandla och dem som får stå utanför i ett väntrum. Det är den synen som en gemensam förhandlingsstart handlar om. Det har varit en väldigt stor styrka att vi har varit eniga om detta i Sverige partierna emellan. Nu tycks vi inte vara det längre, eftersom moderatledaren har anfört en annan åsikt. Jag beklagar det. Sverige står mycket starkare om vi är eniga. Vi kommer ändå att fortsätta att driva den linjen. Det handlar om en principiell syn på reformarbetet i östra Europa. Det behöver stimulans och stöd. Det behöver inte att vi bygger upp trösklar som är svåra för länderna att kliva över. Det är dessutom osjyst att i nuet dela upp länderna. Det är en dynamisk utveckling som pågår. Ingen kan förutse hur det ser ut i dessa länder inom en tre-, fyra eller femårsperiod.
Herr talman! Jag har en fråga till socialförsäkringsministern. Ett enigt socialförsäkringsutskott har bl.a. i ett yttrande till finansutskottet i våras uttalat en stor oro över försäkringskassans situation. Detta baserades bl.a. på uttalanden från JO när vi hade en hearing i våras. Då sade han ordagrant att försäkringskassorna har en hög och ökande andel handläggningsfel i jämförelse med annan verksamhet. Det finns med andra ord brister i rättssäkerheten för människor. Vi vet också att Arbetarskyddsstyrelsen på senare tid har gått in och sett över den omöjliga arbetssituationen. Min fråga är: Vad tänker socialförsäkringsministern göra för att lösa administrationsproblemen inom försäkringskassan - inte bara kortsiktigt utan på litet längre sikt?
Herr talman! Tack för en fråga inom mitt ansvarsområde, Gullan Lindblad! Det här är naturligtvis en fråga som också har engagerat mig under min tid som ordförande i utskottet. Det har ju varit en besvärlig situation för försäkringskassornas administration under några år. Kortsiktigt, för att svara på det först, Gullan Lindblad, har vi ju trots det svåra statsfinansiella läget nu ändå lyckats destinera 100 miljoner kronor till kassornas administration. De hade begärt 200 miljoner. Vi klarar av hälften. Det är ett viktigt led i att klara det kortsiktiga behovet. Självklart, Gullan Lindblad, kan vi aldrig acceptera att förvaltningslagen inte följs. Det handlar förstås mycket om kompetens. Det handlar också om ledning i arbetet ute på kassorna. Långsiktigt ser jag flera utvecklingsmöjligheter för kassorna. Det gäller inte minst informationstekniken som ju nu med all kraft utvecklas under ledning av Riksförsäkringsverket. Det kommer att bli ett viktigt led i att effektivisera arbetet på kassorna. Men det handlar också om fortsatt kompetensutveckling och ledningsarbete för att på sikt uppnå en bättre situation för kassorna.
Herr talman! De 100 miljonerna hittade vi efter mycket letande. Det är faktiskt inga nya, fräscha miljoner, utan det är egentligen pengar som borde användas till rehabilitering. Men det här är bara en liten del av bekymren. Det finns nämligen stora ackumulerade underskott. Det finns ett som beräknas till 274 miljoner kronor 1997, och om vi ser på 1999 är vi snart uppe i 500 miljoner kronor. Här har vi alltså en tickande bomb. Jag kan inte hålla med om att det är så förfärligt svårt med den ekonomiska situationen när vi hör finansministern uttala sig som om vi vore i den bästa av världar. Jag hoppas att alla i den här salen har klart för sig att om vi sparar för hårt på den, trots allt lilla, del som är administration, så kommer de människor som är beroende av de olika reformer som regeringen nu är beredd att tillstyrka att kosta oerhört mycket pengar. Det blir fel. Det här är alltså en rättsosäkerhet för människor, och det kostar skyhögt mycket när det handlar om de 330 miljarderna. Det här är ändå småpengar i det stora hela.
Herr talman! När det gäller att säkra situationen på kassorna är det naturligtvis viktigt att vi nu kan lägga de här 100 miljonerna inför 1998 för att lindra besparingseffekterna. Samtidigt är det så att med detta mycket ansträngda statsfinansiella läge, där vi har gjort mycket klara prioriteringar på vård, omsorg och skola, har administrationen fått stå tillbaka. Det jag ändå inte kan undgå att reflektera över i det här läget är att det skall bli mycket intressant att ta del av hur Moderaterna tänker lösa detta med det långsiktiga behovet av resurser till kassorna.
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern. Jag vill återkomma till kommunernas ekonomiska läge. Finansministern talade om finansieringsprincipen. Det är en bra princip, men tyvärr har inte regeringen följt den. Det gäller t.ex. höjningen av egenavgifterna till sjukförsäkringen. Ni har höjt dessa avgifter i flera omgångar, vilket lett till en sjukförsäkring som är överfinansierad. Det är alltså en ren skattehöjning. Värre ändå är att detta drar bort resurser från kommuner och landsting i och med att det här är avdragsgillt mot kommunal och landstingsskatten. Bara för 1998 innebär detta 16 miljarder minus för kommunsektorn. Man ger alltså med den ena handen och tar med den andra. Min fråga till finansministern är konkret: Hur mycket resurser försvinner enligt finansministerns beräkningar från kommuner och landsting genom de höjda egenavgifterna 1998?
Herr talman! Grunden för den politik som vi har fört under de senaste åren är ju att reda upp i konkursboet. Glöm inte detta. Vi fick överta industrivärldens största budgetunderskott. Det gick inte att trolla bort detta 1994. Vi var tvungna att hantera detta. Det är väldigt lätt hänt att yran nu breder ut sig när man ser att statsfinanserna börjar komma i ordning igen. Vi hade ett absolut nödvändigt sparbeting att genomföra. Sedan är jag litet förvånad över de här påståendena om att det finns stora överskott i sjukförsäkringarna. Michael Stjernström vet ju att det där mer är en bokföringsteknisk fråga. Vi har en bristande överenstämmelse mellan utgifter och avgifter på olika områden som vi nu kommer att rätta till. Men skapa inte den här totalt falska bilden av att det finns ett stort överskott någonstans som vi inte har tagit i bruk och som vi kan sätta i gång att spendera! Det är faktiskt felaktigt. Varenda krona som vi får in använder vi. Vi har en budget som fortfarande i år går med underskott, men den är i balans nästa år och visar överskott för perioden därefter. Michael Stjernström tar även upp det här med egenavgifterna. Jag trodde att det fanns en överenskommelse mellan fem partier, och dit hör också Kristdemokraterna, om att vi skall ha egenavgifter i det nya pensionssystemet. Det krävs t.o.m. en något högre nivå än vad egenavgifterna ligger på i dag. Jag vet inte hur jag skall tolka de här påståendena. Håller Kristdemokraterna på att hoppa av från pensionsuppgörelsen eller vad är egentligen innebörden av de angrepp på egenavgifterna som jag har fått höra - senast nu i denna fråga?
Herr talman! Är det någon som håller på att överge pensionsuppgörelsen är det väl i så fall regeringen, som lägger fram en förändrad avgiftsstruktur utan att ha förankrat detta hos alla de inblandade parterna, de fem partierna. Jag noterar att finansministern undviker udden i frågan när det handlar om hur mycket resurser som försvinner från kommuner och landsting. Han vill inte gå in i någon diskussion om att det handlar om 15-16 miljarder redan nästa år. Jag tycker att regeringen behandlar finansieringsprincipen mycket lättvindigt när man inte inser att det försvinner resurser från kommunerna. Jag skulle vilja se att man sänkte egenavgifterna för att ge mer pengar till kommunerna och till hushållen, för egenavgifterna slår hårt mot låginkomsttagarna.
Herr talman! Det är oerhört märkliga påståenden som man får höra. Egenavgifter är ju ett krav som har förts fram från Kristdemokraterna och andra borgerliga partier. Det var ju ni som mer än några andra krävde detta - och ville ha mer än vad vi har i dag. Nu plötslig får man höra hur orättfärdiga och olämpliga egenavgifterna är. Ni får faktiskt bestämma er. Vill ni ha egenavgifter eller vill ni inte ha det? Man kan faktiskt inte driva båda ståndpunkterna samtidigt. Det är inte heller så att vi bryter mot någon finansieringsprincip. Det är helt klart att egenavgifterna är beaktade i detta sammanhang. Vad vi nu gör hade inte varit möjligt utan saneringen av det konkursbo som vi fick överta efter kristdemokrater och andra som regerade fram till 1994. Vad vi gör är att vi skapar ett ekonomiskt utrymme så att vi kan tillföra nya resurser till vården, skolan och omsorgen. Det var inte möjligt med statsfinanser i total katastrof. Det är möjligt nu när vi håller på att få ordning på finanserna. Det handlar om riktiga resurser som vi inte lånar upp av utländska bankirer. Det är resurser som vi skapar genom att få ordning på svensk ekonomi. Det är den enda hållbara grunden för välfärden nu och i framtiden.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till skolministern. Vi behöver fler män inom barnomsorgen och skolan. Det är viktigt för en bra verksamhet för ungarna. Det kan vara nästan livsavgörande för en del unga pojkar som över huvud taget har väldigt få vuxna män i sin tillvaro. Den senaste diskussionen om sexuella övergrepp har varit oerhört smärtsam för många ambitiösa och mycket kompetenta män inom barnomsorg och skola. Den riskerar också att leda till att färre män vill göra sina karriärer inom de här områdena.
Herr talman! Tack, Inger Lundberg, för frågan. Detta är ett mycket angeläget område, och jag tror inte att det finns några enkla lösningar på att rekrytera fler män inom barnomsorg och skola. Jag tror att det är en riktig bedömning att den senaste tidens inte bara debatt utan faktiska problem med sexuella övergrepp i barnomsorgen och diskussioner om detta i skolan självklart påverkar männen negativt. Därför är det viktigt med den utredning regeringen tillsatte i våras för att klargöra om vi skall utöka kontrollmöjligheterna av dem som arbetar inom barnomsorg och skola. Män skall inte behöva utsättas för ogrundade misstankar om att vara pedofiler, dvs. en person som begår sexuella övergrepp mot barn. Därutöver behövs det en bredare diskussion, dels för att mäns ansvar inte bara för sina egna barn utan även för andras barn skall kunna stärkas i vårt samhälle, dels för att män skall vilja söka sig till de yrkesområden där man arbetar med andras barn. Jag tror att det behövs vissa åtgärder när det gäller rekryteringen till lärarutbildningen och pedagogutbildningar. Vi kanske också skall överväga särskilda lösningar för stora grupper av män, t.ex. att officerare som nu förlorar sina arbeten skall söka sig vidare till lärarutbildningar.
Tack. Därmed är frågestunden över. Det finns en rad talare som inte har fått ordet, inklusive förhandsanmälda talare. Jag vill konstatera att det inom den utmätta och beslutade tiden en timma icke är möjligt att ge alla ordet. Möjligtvis kan fler få ordet vid ett kommande tillfälle om såväl frågor som svar blir kortare. Jag tackar statsråden för att ni har velat komma hit och svara på kammarens frågor. Frågestunden är därmed avslutad.

Herr talman! För knappt ett och ett halvt år sedan stod jag här i kammaren och informerade om resultatet av det första toppmötet för Östersjöstaternas regeringschefer som ägde rum i Visby. Jag kunde då konstatera att det mötet inneburit att ett nytt kvalitativt steg tagits i samarbetet mellan länderna kring Östersjön. Mötet skapade förutsättningar för ett än mer konkret och praktiskt samarbete mellan länder och regioner i vårt närområde. Sedan dessa fina vårdagar på Gotland har mycket hänt kring Östersjön. Jag vill i dag informera riksdagen om huvuddragen i det som har skett och det som planeras. Den kanske mest glädjande utvecklingen kring Östersjösamarbetet är att det vardagsnära samarbetet nu är livaktigare än någonsin. Var och varannan förening i vårt land har aktiviteter i Estland eller Polen. Varje kommun med självaktning har vänorter i Lettland eller Litauen. Det gladde mig oerhört att se hur t.ex. företag, organisationer och många kommuner ställde upp för de översvämningsdrabbade polackerna under sommarens katastrof. Regeringens egen insats på 125 miljoner kronor matchades på ett storstilat sätt av massor med frivilliga insatser från svenska män och kvinnor som kände att granngemenskapen krävde en egen insats. I samband med presentationen av fjolårets sysselsättningsproposition tillkännagav jag att en 1 miljard kronor skulle avsättas för praktiskt samarbete kring Östersjön. Avsikten med denna s.k. Östersjömiljard var både att stimulera sysselsättningen i Sverige och att främja utvecklingen i våra grannländer. Jag kan i dag meddela kammaren att i princip hela denna Östersjömiljard är intecknad för olika projekt. Regeringsbeslut har fattats om projekt som upptar cirka en tredjedel av summan, och för återstående del av beloppet pågår projektutvärdering för fullt. Låt mig ge några exempel på vilken typ av projekt som regeringen beslutat om. Först: 120 miljoner kronor har avsatts för de s.k. Visbystipendierna. Detta stipendieprogram är baserat på samma mönster som de s.k. Fulbrightstipendierna. Det syftar till att erbjuda högskolestudier i Östersjöländerna med en utformning som förhoppningsvis gör studenter mycket attraktiva för de företag som är aktiva i vår region. Den första ansökningsomgången håller just nu på att utvärderas. Jag kan med glädje konstatera att intresset för stipendierna är mycket stort. Ett annat exempel är att Länsstyrelsen i Södermanland har beviljats 9 miljoner kronor för ett projekt att bygga upp en fungerande kommunförvaltning i Jelgava i Lettland. Vi har i Sverige ett unikt kunnande i lokal förvaltning som våra grannländer kan dra nytta av. Ett tredje exempel: 12 miljoner kronor har anslagits till ett marinbiologiskt centrum i Kalmar, som skall bli ett centrum för forskning kring hur Östersjöns marina miljö skall kunna förbättras. Listan kan göras mycket längre: En demonstrationsfarm i S:t Petersburg, sjöräddningsutbildning i Den återstående summan skall gå till några större projekt i de baltiska länderna, Kaliningrad och S:t Petersburgsområdet. Det är ett fjärrvärmeprojekt i Riga, ett vatten och avloppsreningsprojekt i Kaliningrad och ett energiprojekt i Litauen som nu studeras i detalj. I samtliga fall handlar det om leverans av svensk utrustning. Jag räknar med att dessa projekt både skall ha god miljöeffekt för Östersjön och skall bidra till en ökad sysselsättning i Sverige, samtidigt som de givetvis är värdefulla för mottagarländerna. Jag vill ta tillfället i akt att ge några reflexioner kring hur jag ser det fortsatta Östersjösamarbetet. Detta gör jag utifrån några principiella utgångspunkter. Först: Östersjöregionen har förutsättningar att bli den snabbast växande regionen i Europa under en lång följd av år. Här finns en kombination av snabbt växande unga marknadsekonomier som Polen, de baltiska länderna och nordvästra Ryssland tillsammans med mogna ekonomier som de nordiska länderna, vilka har sanerat sina statsfinanser och nu är på väg uppåt igen. En annan utgångspunkt: Vi har en gynnsam säkerhetspolitisk situation i regionen. Den gamla konfrontationens gränslinje som gick genom Östersjön har ersatts av ett nära samarbete. Utvidgningsprocesserna av de europeiska och transatlantiska strukturerna har hittills hanterats på ett ansvarsfullt sätt. Vår tydliga alliansfrihet ger oss en utmärkt plattform att spela en ledande roll i samarbetet i en region som på många sätt kan ses som bryggan mellan Europeiska unionen och Ryssland. Östersjösamarbetet skall också i fortsättningen vara konkret och pragmatiskt. Statsmakternas roll bör bl.a. vara att stimulera och underlätta lokalt och regionalt samarbete. I det konkreta samarbetet sker en gradvis övergång från mer traditionellt bistånd till samarbete mellan jämlikar. För mig är utvidgningen av Europeiska unionen av mycket central betydelse också för Östersjösamarbetet. Det faktum att ytterligare fyra länder i vårt närområde nu knackar på EU:s dörr, samtidigt som EU:s förhållande till Ryssland fördjupas, öppnar, enligt min mening, nya samarbetsmöjligheter. Men det är viktigt att processen får en bra start. Det är mot den bakgrunden jag finner det beklagligt att det inte har gått att behålla bred enighet i Sverige om hur förhandlingsprocessen bör gå till. I det konkreta Östersjösamarbetet blir nästa viktiga etappmål ett nytt toppmöte mellan regeringscheferna i slutet av januari nästa år. Toppmötet äger rum i Riga, vilket ger det en extra symbolisk betydelse. Tillsammans med det lettiska värdskapet och det danska ordförandeskapet i Östersjöstaternas råd, är vi nu i full färd med att förbereda en konkret dagordning, på basis av det mandat jag fick vid Visbytoppmötet att samordna regeringschefernas arbete.Jag ser följande områden som särskilt lämpade för fortsatt samarbete. Det första området rör fortsatt kamp mot organiserad brottslighet. Den aktionsgrupp som arbetar under ledning av statssekreterare Pär Nuder sedan Visbytoppmötet har redan nått konkreta resultat. Bl.a. har fyra större gemensamma brottsbekämpande operationer genomförts samtidigt i samtliga länder. Man har koncentrerat sig på tre problemområden, nämligen stulna fordon, amfetaminhandel och illegal migration. Flera stora beslag har kunnat göras. En grund har nu skapats för nya gemensamma insatser. Regeringen har anslagit 5 miljoner kronor ur Östersjömiljarden för att underlätta för främst de baltiska staterna, Polen och Ryssland att delta i detta samarbete. Den gemensamma kampen mot organiserad brottslighet förs nu vidare. Det andra området handlar om systematiskt undanröjande av alla hinder för handel och ekonomiskt samarbete i regionen. I dag har regeringen beslutat tillsätta en särskild panel under ledning av handelsminister Leif Pagrotsky med uppgift att göra en vitbok, ett slags checklista, över alla de hinder som ur svensk synvinkel finns för ökad handel och ekonomiskt samarbete kring Östersjön. Checklistan skall sedan kompletteras med ett förslag till åtgärder för att eliminera dessa hinder. Jag ser detta som ett viktigt svenskt bidrag till den process som sedan skall vidta i det mellanstatliga arbetet. Det tredje området gäller en utbyggnad av ett IT nätverk kring Östersjön. Den nya informationstekniken erbjuder en fantastisk möjlighet att knyta samman Östersjöregionen på ett helt nytt sätt. Vi ser redan i dag hur både företag och människor kan dra nytta av den moderna tekniken. För att diskutera en strategi för hur denna utveckling kan gå vidare kommer jag att bjuda in till en konferens om IT och Östersjön i Tallinn den 16 december. Detta blir den femte i raden av s.k. regeringskonferenser som tidigare har anordnats med stor framgång på olika platser, då i Sverige. Det fjärde området handlar om ett fortsatt arbete på att utveckla energisamarbetet kring Östersjön. För att lösa framtidens energiförsörjning kring Östersjön krävs gemensamma lösningar. De nordiska statsministrarna kommer att diskutera sådana vid vårt möte i Helsingfors nästa månad. Det är min förhoppning och övertygelse att toppmötet i Riga skall fortsätta den utveckling som inleddes i Visby. Konkret praktiskt samarbete är vad som behövs för att utveckla vår region ytterligare. Jag finner det mycket glädjande att denna pragmatiska syn på Östersjösamarbetet vunnit ett så enhälligt stöd i alla regionens länder. Vid det kommande ryska statsbesöket i början av december kommer jag att med president Boris Jeltsin diskutera hur Ryssland ytterligare kan involveras i samarbetet. Jag vill också framhålla att det vidgade Östersjösamarbetet inte på något sätt bör ses som en konkurrent till det nordiska samarbetet som vi alla värdesätter mycket högt. Sverige övertar under nästa år ordförandeskapet i detta nordiska samarbete. Regeringen kommer inom kort att för riksdagen presentera sitt handlingsprogram för vårt ordförandeår. Jag kan dock redan nu redovisa att Östersjösamarbetet blir en viktig beståndsdel i det arbete som den svenska regeringen vill driva i den nordiska kretsen under nästa år. Således flätas det nordiska samarbetet och Östersjösamarbetet allt tätare samman. Jag menar att tiden nu är inne att vidta vissa förändringar i ansvarsfördelningen inom regeringen i dessa frågor. Jag kan därför i dag tillkännage att statsrådet Leif Pagrotsky övertar uppgifterna som nordisk samarbetsminister. Leif Pagrotsky får även ansvaret för det näringslivsinriktade samarbetet kring Östersjön. Detta innebär bl.a. att han övertar koordineringsansvaret för den s.k. Östersjömiljarden som fram till nu handlagts på statsrådsberedningen. Samtidigt kommer Margareta Winberg att med full kraft kunna koncentrera sig på regeringens övergripande uppgift att pressa tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsministern för ett mycket intressant anförande och för de glädjande nyheterna när det gäller det oerhört viktiga samarbetet runt Östersjön. Jag har en fråga. Statsministern säger att det är viktigt med ett energisamarbete runt Östersjön, och jag instämmer i det. I Litauen går fortfarande ett fruktansvärt farligt kärnkraftverk, nämligen Ignalina. Den svenska kärnkraftsinspektionen har sagt att inom några år borde man kunna välja mellan att antingen satsa flera miljarder på att reparera det nödtorftigt eller satsa på en annan lösning. Vad är Sveriges roll här? I Tyskland stängde man gamla östtyska reaktorer så fort som återföreningen skedde.

Herr talman! Det är rätt som Birgitta Hambraeus säger. Ignalina är en av de saker som skall diskuteras, kommer att diskuteras och redan diskuteras i det gemensamma energipolitiska samarbetet kring Östersjön. Problemet för Litauen är ju att Ignalina står för minst 90 %, kanske 95 %, av deras elproduktion. Det är ett land som alltså är beroende av en enda källa. Vi har ju hittills inriktat oss på att ge dem allt stöd vi kan för säkerhetshöjande insatser. Det är den linje vi kommer att följa. Jag har träffat min kollega Vagnorius i Litauen och diskuterat saken med honom och även föreslagit ett gemensamt svenskt-litauiskt arbete på området utöver det som redan görs.

Herr talman! Jag vet också att Litauens inställning är denna. Men har Sverige verkligen erbjudit alternativ här? Man skulle t.ex. kunna bygga upp ett samarbete genom att köpa andra varor som Litauen kan exportera så att de har möjligheter att ordna sin energiförsörjning på ett annat sätt. De exporterar nämligen elkraft och får inkomster den vägen. Hotet från Ignalina så nära våra gränser är ju oerhört allvarligt. Det finns ju exempel på hur Tyskland stänger kärnkraftsreaktorer. Vi har starka myndigheter här i Sverige som gör sitt bästa för att fortsätta sitt fögderi. Jag ber statsministern att verkligen titta på om det inte finns ett annat sätt att lösa Litauens ekonomiska exportproblem i det här fallet och även deras energiproblem.
Herr talman! Litauerna bestämmer självfallet själva om sin energiförsörjning. De ser i dag inga alternativ till Ignalina. Den tyska parallellen är naturligtvis tänkvärd, som Birgitta Hambraeus pekar på. Men det är en annan typ av ekonomi med helt annan infrastruktur och helt andra möjligheter att distribuera el. Det är nog inte riktigt lika lätt, för att uttrycka sig försiktigt, att göra motsvarande insats i Litauen. Vi gör vad vi kan, och litet till, för att stötta dem säkerhetsmässigt med en långsiktig lösning, men någon stängning har vi inte möjlighet att besluta om.
Herr talman! Statsministern sade ingenting om det samarbete som bedrivs i angränsning till Östersjöområdet, nämligen Barentssamarbetet. Jag tror inte att samarbetet med Ryssland kan ses skilt från Östersjösamarbetet. Jag hälsar Östersjösamarbetet välkommet. Det är särskilt välkommet att man ser över hindren för rörlighet för personer. Visumhanteringen är ett stort bekymmer. Det tar lång tid. Det är svårt för folk att resa. Det är svårigheter att få visum för längre tid. Det gäller även folk som vi kan lita på. Detta gäller i hög grad också nordvästra Ryssland och Barentssamarbetet. Där har vi faktiskt också en landgräns. Det finns andra möjligheter att kommunicera med denna region, bara vi kan lösa en del av dessa kommunikationsproblem. Vi talar om miljön. Förekomsten av kärnkraftverk, gamla kärnreaktorer och kärnavfall som lagras på ett oacceptabelt sätt utgör ett minst lika stort hot som kärnkraftverk i vårt närområde. Skulle det bli olämpliga vindförhållanden kan en olycka på Kolahalvön innebära att omfattande mängder av radioaktivitet dras ned också över Östersjöområdet. Vi kan inte se detta ske. Vissa experter har sagt att risken för en olycka är så stor som 25 %, sett under en tioårsperiod. Också här måste kraftfulla insatser göras, även om det bara råkar bo fem miljoner människor i det området medan det runt Östersjön bor 50 miljoner. Jag efterlyser regeringens syn på Barentssamarbetet i Östersjösammanhanget.
Herr talman! Egentligen skulle jag inte behöva svara på frågan, för jag har ingen annan uppfattning än den Bengt Hurtig ger uttryck för. Sverige är just nu ordförande i Barentsrådet. Vår insats kommer att bestå i att vi skall försöka att knyta både Barentssamarbetet och Östersjösamarbetet fastare till EU. Bengt Hurtig vet att det där finns en hel del regionala resurser som man kan komma att få ta del av. Vi siktar på att engagera Jacques Santer och hans medarbetare i just detta arbete. Det ena goda förskjuter inte det andra. Den beskrivning Hurtig gör av miljöriskerna kring Barents hav och i denna del av Europa är tyvärr, måste jag säga, på intet sätt överdriven. Vi känner dem. Det ena förskjuter inte det andra.
Herr talman! En central fråga är ju om man avser att upprätta någon typ av plan t.ex. över hur kommunikationerna skall förbättras. Det har utarbetas en analys över vad som behöver göras. Den kom i somras. Kommunikationsministrarna skulle behöva sätta sig och titta på i vilken ordning de skall ta de olika projekten, var gränsstationerna skall ligga, vilken kapacitet skall de ha, när de skall vara öppna osv. Är man i regeringen villig att låta kommunikationsministrarna ta itu med någon typ av utvecklingsplan för Barentsregionens kommunikationer?
Herr talman! Det är vi. Barentsrådets ordförande, utrikesministern, nickar ivrigt bifall till Hurtigs frågor under deras framställande. Sedan kan man göra den stillsamma reflexionen att detta område kanske inte precis alltid har lidit brist på planer. En del har t.o.m. varit femåriga. De har inte alltid varit så framgångsrika. Vi får se vad vi kan hitta på nu i stället.

Herr talman! Vi gläds alla väldigt mycket åt det framgångsrika samarbete som sker mellan Östersjöstaterna. I och med att vi bryr oss så väldigt mycket om våra grannländer bryr vi oss också väldigt mycket om miljöfrågorna i området. Vi vet att vi har som ambition att bygga om Sverige till ett uthålligt samhälle. Då är det också viktigt att vi för med oss det miljötänkande och de erfarenheter vi har av vår egen utveckling i Sverige in i detta samarbete, så att vi inte bidrar till att Östersjöstaterna bygger in de systemfel vi just nu har upptäckt att vi själva har gjort. Vi behöver ha med oss ett större miljötänkande i detta arbete. Har statsministern tänkt på detta? För han med sig de erfarenheterna?
Herr talman! Ja, det tänker vi på. Det vägleder arbetet kanske mer än någonting annat. Den folkliga oron och det folkliga mandat vi har att bedriva Östersjöpolitik utgår till icke ringa del ifrån återkommande miljöproblem i Östersjön. Vi gör reningsinsatser, insatser för att förbättra fjärrvärmeverk, insatser för att förändra energiförsörjningen och för att rena utsläpp från både kol och oljeeldade kraftverk och t.o.m. sådana som baseras på oljeskiffer. Det är miljöfrågan som står i centrum. Däremot skall vi naturligtvis inte på något sätt inbilla oss att vi med dessa trots allt marginella insatser i grunden förändrar samhällsstrukturer. Det tar tid. Men det vi gör vägleds av de högsta ambitionerna på miljöområdet.
Herr talman! Jag vill gärna framhålla att jag flera gånger när jag har tagit upp dessa frågor har mötts av motargumentet att vi i dag inte har denna teknik. Alltså föredrar man att använda konventionella metoder - de metoder som vi ifrågasätter här. Vi vill ha andra lösningar - småskalelösningar, som ligger närmare människor. Jag känner att det fattas ibland. Vi bygger vidare på de stora lösningarna med stora reningsverk i stället för att angripa frågan på ett annorlunda sätt från början.
Herr talman! Det är alltid en svår avvägning, som Carina Hägg pekar på. Det handlar om huruvida man kan hoppa över led i en utveckling. Vi vill naturligtvis tillämpa den senaste och bästa tekniken. Samtidigt kommer man inte till det senaste och bästa om man inte passerar vissa utvecklingsstadier på vägen. Om man står, exempelvis, inför ett fjärrvärmesystem i en storstad i vårt grannskap som har läckage i sådan utsträckning att hälften av den olja eller det kol som används för uppvärmningen läcker ut i gatunätet är det kanske inte den småskaliga nya tekniken som man tänker på, utan hur man effektiviserar den man just nu använder. Det är praktiska och pragmatiska avvägningar som skall göras.

Herr talman! Jag vill tacka statsministern för den redogörelse som förhoppningsvis är ett uttryck för att Östersjöfrågorna kommer högre upp på regeringens dagordning. För en del av oss, och inte minst massmedialt, var Visbymötet förvisso en stor upplevelse. Det var glädjande att statsministern visade ett så stort personligt engagemang vid det tillfället. Efter det har emellertid inte mycket märkts av Östersjösamarbetet. Nog om detta. Jag skall koncentrera min fråga till ett område som statsministern inte berörde, nämligen det som kompletterar men också är en nödvändig förutsättning för de mjuka delarna av säkerhetspolitiken, som statsministern så utförligt redovisade. Flera av länderna kring Östersjön är ju små och i första hand militärt sett mycket svaga stater. Sverige har hittills gjort en hel del insatser tillsammans med många andra länder för att hjälpa dem med såväl militär utrustning som andra insatser. Överbefälhavaren lämnade ett förslag den 15 augusti i denna fråga. Åtminstone jag, och säkert flera andra ledamöter i denna kammare, väntar med spänning på ett regeringsbeslut och en information till riksdagen i denna fråga.
Herr talman! Först vill jag säga till Henrik Landerholm att den lilla slängen i början var litet onödig. Om Landerholm hade lyssnat på den information som han betecknade som intressant hade han hört vad vi faktiskt har uträttat på kort tid. Ibland unnar vi i Sverige varandra inte framgång i något slags partipolitisk nit. Det tror jag är dumt. Är det så att ni moderater inte tycker att de ansträngningar vi nu gör är bra tycker jag att ni skall lyssna på era baltiska vänner. Lyssna på dem. Det kan vara klokt också i andra sammanhang att lyssna på alla stater i Baltikum. Vad gäller våra insatser, vårt engagemang, tror jag nog att Landerholm gör klokt i att lyssna. Om jag inte är felunderrättad avser regeringen att komma tillbaka med information om de militära frågor som Landerholm tar upp i april månad.

Herr talman! Det är verkligen en imponerande lista av insatser för Östersjösamarbetet som statsministern här har redovisat. Jag vill också ta tillfället i akt att gratulera statsrådet Pagrotsky till nya intressanta och viktiga uppgifter. Östersjösamarbetet framhålls ganska ofta i andra internationella forum som en förebild för regionalt samarbete. Det har nu pågått under ett antal år, och jag har vid många tillfällen blivit tillfrågad om vi inte har någon redovisning av de framgångar som har uppnåtts och de insatser som har gjorts för att främja det här regionala samarbetet. Frågorna har kommit från Sydostasien, från Latinamerika och från andra delar av världen.

Herr talman! Det har vi. Som Furubjelke säger får vi ofta frågor om det här. Vi får nog frågor just på grund av att vi lyckas bedriva ett samarbete som är informellt, obyråkratiskt och präglat av en gemensam vilja att dra åt samma håll. Med tanke på den historia som regionen uppvisar är det rätt märkligt att Ryssland, de baltiska staterna, Polen, det stora Tyskland, de nordiska länderna och Island här sitter vid samma bord och arbetar tillsammans. Det här uppmärksammas också i EU. Vi har gjort insatser för att sprida information om samarbetet, men vi kommer att göra mer. Det här stärker naturligtvis också regionens anseende, och det är ett uttryck för ett svenskt engagemang, som faktiskt också väcker respekt och uppmärksamhet. Detta är något jag gärna talar om när jag är ute och något vi naturligtvis skall sprida kunskap kring. Just den här typen av regionalt samarbete växer fram runt om i världen. Det här är vår modell, utifrån våra historiska förutsättningar. Den kan säkert också tillämpas av andra på ett eller annat sätt.

Herr talman! Det är snabba kast i kammaren i dag. Nu återgår vi till trafikfrågorna och den oavslutade diskussionen kring trafikutskottets betänkande. Det handlar alltså om nollvisionen och det trafiksäkra samhället, och det behandlar flera frågor som rör trafiksäkerheten: mål och inriktning, förarutbildning, väginformation, utrustningsfrågor och litet annat. Jag vill, herr talman, kort kommentera två av de här frågorna. Det gäller uppkörningsorterna, dvs. orter där förarprov får avläggas, och värdet av det ideella trafiksäkerhetsarbetet. Körkortsutbildningen är fundamental för trafiksäkerhetsarbetet. Det är viktigt att körkortsutbildningen kan ges nära dem som berörs och i deras egna trafikmiljöer, men det måste givetvis också vara fråga om orter som har tillräckliga trafikmiljömässiga förutsättningar, alltså litet mer komplicerade trafiksituationer. Det förslag som Vägverket från början aviserade skulle ha inneburit en radikal begränsning av antalet uppkörningsorter. Det skulle ha lett till att avstånden till utbildningsanordnarna hade ökat, och det skulle ha försämrat såväl trafiksäkerheten som den enskildes chanser och möjligheter. Det är enligt min mening viktigt att en god körkortsutbildning kan ges i hela landet. Det kommer att öka förutsättningarna för ett trafiksäkert beteende. Mot den här bakgrunden, som bl.a. har framförts till utskottet genom en motion från Centerpartiet, är det inte bara glädjande utan även ur trafiksäkerhetssynpunkt positivt att ett enigt utskott i betänkandet uttalar "att den av Vägverket planerade minskningen av antalet orter där förarprov får avläggas inte skall genomföras i avvaktan på den aviserade utredningen om ett nytt system för utbildningen i fråga". Om hela Sverige skall leva måste, herr talman, förutsättningarna finnas även på det här området. I Centerpartiet ställer vi oss bakom flera av de förslag som regeringen presenterar i den här inriktningspropositionen. Dock tycker vi att det ideella trafiksäkerhetsarbetet borde lyftas fram litet mer. Jag noterade att Lena Sandlin också tog upp den frågan i sitt anförande. Det ideella trafiksäkerhetsarbetet, som bedrivs genom olika organisationer och föreningar, har en väldigt stor betydelse för att utbilda, upplysa och förbättra beteenden, normer och attityder i trafiken. De här organisationernas arbete utgör väldigt viktiga komplement och bidrar till att trafiksäkerheten kan bli bättre. De här organisationernas plats i arbetet med nollvisionen är därför som jag ser det given. Deras insatser borde enligt min mening få en mer framträdande plats i det fortsatta arbetet med nollvisionen och strategin kring den. Utskottet skriver i betänkandet att man delar vår uppfattning om det stora värdet av det ideella trafiksäkerhetsarbetet, och man pekar bl.a. på NTF:s lokala, regionala och centrala medlemsorganisationer och på det avtal som har slutits mellan Vägverket och NTF.